Herr talman! Doris Håvik vill inte här i kammaren diskutera den särställning som psykoanalytikerna har inom den offentliga vården. Jag blir inte förvånad över det, för Doris Håvik ville inte heller diskutera den frågan under utskottsbehandlingen. Jag har inte riktigt klart för mig om socialdemokraterna i utskottet känner till den särställning som psykoanalytikerna har inom sjukvården. Det finns alltså ingen möjlighet att få en psykoanalytisk behandling i den offentliga vården i dag. Därmed har patienterna inte heller något alternativ, om de inte har möjlighet att betala den privata vården. Doris Håvik nöjer sig med att läsa ur utskottsbetänkandet. Det är just det som står i betänkandet som gör mig orolig för vilken ställning den psykoanalystiska behandlingsmetoden skall få inom den framtida psykiatrin med det här nya förslaget. Man överlåter åt sjukvårdshuvudmännen att genom avtal lösa frågan om psykoanalytikerna. Jag vill hänvisa till situationen i Norge. Där har man i år antagit etableringsregler som i princip stämmer överens med det s.k. Dagmarförslaget. Det har lett till att psykoanalysen som behandlingsmetod håller på att raseras i Norge. Tidigare hade den en mycket starkare ställning i Norge än den haft här i Sverige. Sjukvårdshuvudmännen, fylket, i Norge har genom förhandlingar beslutat att betala till psykoanalytiker 196 kr. i timmen för en behandling, och patienten betalar 10 kr. Sedan har man beslutat ge ett särskilt drifttillskott på 100 kr. för behandling. Men man har utestängt läkare som har offentliganställning, och man har utestängt alla läkare som är under utbildning; de får själva stå för de här kostnaderna. De som går i utbildning får förutom själva behandlingsersättningen betala arvode till handledare på 300 kr. i timmen. Det här har fått till resultat att till nästa psykoanalytiska utbildningskurs i Olso finns det inte en enda anmäld. Det är ingen som har råd att ägna sig åt psykoanalytisk utbildning. Det är just detta jag är orolig för skall bli följden här i Sverige om man inte skapar särbestämmelser för denna grupp.
Herr talman! Jag börjar med Margö Ingvardsson: Om vi tidigare var okunniga om psykoanalytisk behandling och vad den innebär var vi inte det efter den mycket långa och genomgripande föreläsning som Marg6ö Ingvardsson höll för oss i utskottet och som var mycket intressant, vill jag påstå. Det har mynnat ut i det utskottsbetänkande som majoriteten står bakom. Att Margö Ingvardsson fortfarande inte är nöjd framgår av reservationen, som är fogad till betänkandet. Men jag är helt på det klara med att man från regeringens sida kommer att följa detta med stor uppmärksamhet, och jag tror inte att Margö Ingvardsson behöver hysa farhågor för att det skall bli här som i Norge, som hon har läst upp för oss. Jag fick en direkt fråga som gällde City Akuten i Göteborg av Björn Molin. Det finns ju flera City Akuter, men det är den speciella som tagits upp här. Jag vill då nämna att samma sjukvårdshuvudman som Björn Molin här nämnde har medverkat till att via sjukvårdsstyrelsen ta upp kostnaderna för röntgenbehandling osv. och slussa över ersättning för det till City Akuten som en serviceåtgärd. Det tycker jag inte vittnar om någonting annat än att man ställt upp bakom principen att City Akuten skall få erforderlig ersättning. Jag skulle fortfarande vilja ha svar på frågan varför ni begränsade antalet besök till 300 000 år 1977, när ni beslöt låta fritidspraktiker etablera sig utan att först erbjuda sin huvudman sina tjänster. Det måste väl ha funnits något motiv till det? Var det ekonomiska skäl som låg bakom eller var det för att ni var rädda att det skulle växa er över huvudet, rädda för att ni inte skulle kunna fullgöra den planering som ju är sjukvårdshuvudmännens huvudansvar? Jag vill sedan till Nils Carlshamre säga att jag tycker att det känns litet svårt att höra Nils Carlshamres förakt när det gäller sjukvårdshuvudmännen, landstingen. Jag kan förstå den inställningen, mot bakgrund av att moderaterna — kanske inte alla men en stor del av dem i varje fall — anser att landstingen inte fyller sin uppgift längre utan är ganska överflödiga. Slutligen: Hur stor skulle den där sjukvårdspengen vara, som skulle innebära ökad valfrihet för den enskilde när det gäller andra sjukvårdsformer?
Herr talman! Om jag med mina utläggningar om den psykoanalytiska verksamheten har uppnått att psykoanalytikernas särställning särskilt beaktas vid de kommande förhandlingarna mellan Landstingsförbundet och Läkarförbundet, är jag självfallet nöjd med det och får avvakta förhandlingarna och se vad som kommer ut av dem. Men det finns en annan mening i utskottsbetänkandet som jag inte är nöjd med, och det är skrivningen om psykologernas ställning. Vi har ju pekat på att frågan om psykoanalytikerna aktualiserar också psykologernas ställning. Det finns även psykologer som sysslar med psykoanalytisk verksamhet, och de har aldrig tillhört försäkringen, utan patienterna har alltid fått betala hela behandlingen själva. Nu skriver utskottet att ”det nya ersättningssystemet innebär att den nuvarande skilda behandlingen i ersättningshänseende av offentligt anställda läkare och psykologer upphör”. Med det menas att det blir lika dyrt att gå till läkare och till psykologer. Ingen kommer att tillhöra försäkringen, och patienten kommer då i sämsta fall inte att få råd med någondera behandlingen. Det är mycket olyckligt att den meningen finns med. Det borde i stället ha stått att psykologerna också på något sätt skall få del av försäkringsersättningen. Om det skall ske genom sjukvårdshuvudmännen eller direkt är en fråga som man kan diskutera senare, men på något sätt borde det ha nämnts att även den behandling som ges av psykologerna skulle berättiga till ersättning.
Herr talman! Jag skall svara på frågan om det ökade antalet besök hos fritidspraktikerna, jämfört med vad man tidigare räknade med. Vi ser naturligtvis ökningen som ett uttryck för ökad efterfrågan från patienternas sida. Det innebär att man har fått ökade möjligheter att komma på läkarbesök och få göra det på för patienterna attraktiva tider. Det är inget fel i det.

Sedan noterar jag att något klart svar i fråga om City Akuten fick jag inte, och det visar att avgörandet kommer att ligga i händerna på politikerna i landstingen och i vårt fall i Göteborgs kommun. Man kan mycket väl tänka sig att det fattas olika beslut. Socialdemokraterna i Göteborg, som verkar ovanligt militanta i den här frågan, kan komma att agera på ett sådant sätt att City Akuten i Göteborg läggs ner, medan socialdemokraterna i Stockholm, som ju efter ett års erfarenhet av City Akuten har nyktrat till en liten smula kanske kommer att agera på ett sådant sätt att City Akuten i Stockholm får vara kvar. Men nog är det ett underligt system där människors möjligheter att söka akutmottagningar blir beroende av vad det är för politiker som sitter och bestämmer.

Herr talman! Doris Håvik frågar: Hur stor skall vårdpengen vara som skall följa patienten? Naturligt nog vet jag inte det. Vi har föreslagit att man skulle successivt överföra resurser från landstingsskattesidan till försäkringssidan. När det har blivit lagom för att man skall nå det resultat som eftersträvas kan man lämpligen stanna där. Märkvärdigare än så är det inte. Vad jag vet säkert är att för varje krona som på det sättet blir tillgänglig för patienten att betala läkarvård eller annan vård med, oavsett var denna vård erhålles, blir möjligheten att ge alternativ vård större. Får man 10 kr. blir den tio gånger större, för 20 kr. blir den tjugo gånger större än vid 1 kr. Så enkelt är det, men någon fix summa har varken jag eller någon annan försökt fastställa ännu, och det tycker jag inte är så märkvärdigt. Det känns trist att höra om mitt väldiga förakt för sjukvårdshuvudmännen. Jag känner inget förakt för dem så länge de håller sig till sjukvård. De är bra på det. De blir inte lika bra på det om de blir ensamma och får monopol. Ingen som fått monopol har någonsin blivit bättre av det, vad det än gäller — det blir alltid sämre av monopol, det ligger i sakens natur. Därför kommer det kanske att finnas större risk att de utsätter sig för förakt om de en tid har haft monopol på all sjukvård i landet. Det vill vi alltså inte att de skall ha. Nej, det är inget förakt; om de håller sig till sjukvård kan de göra det bra. Men de skall inte vara förmyndare över andra näringsutövare. De skall inte lägga sig i vad andra vårdgivare gör. Vi har vår försäkring. Vi vill ha kvar vår försäkring, som så långt den räcker ger oss möjligheter att välja den vård vi vill ha. Det har sjukvårdshuvudmannen inte med att göra. Det är någonting alldeles fantastiskt att när man har olika företagsformer inom en verksamhetsgren tar man allihop utom en, den störste som närmar sig monopol, och sätter dem i knät på denne store och säger: Den skall ni lita på! Er store konkurrent skall föreskriva villkoren för er i fortsättningen. Detta har veterligen aldrig hänt eller föreslagits någon annanstans. Men här har man någon sorts förblindad tro på att offentligt alltid är bättre än enskilt. Man vill med denna s.k. reform nå effekter som ett barn kan se är omöjliga att nå, även om de vore önskvärda. Att tro att det blir en enda läkare till i Norrland eller Värmland för att man drar in en läkarmottagning i Stockholm, när doktorn ändå stannar i Stockholm — det är så urbota enfaldigt, men det är sådana argument man har anfört för detta förslag.
Herr talman! Låt mig först innan jag glömmer det be att få yrka avslag på det återremissyrkande Nils Carlshamre ställde före middagspausen. Nils Carlshamre vet inte hur stor vårdpenningen skall vara, men den skulle ändå vara så stor att man med hjälp av den skulle kunna konkurrera med andra vårdformer. Detta innebär naturligtvis privat sluten sjukvård. Nils Carlshamre kan inte svara på detta i dag. Är det inte så, Nils Carlshamre, att om den som har det övergripande ansvaret enligt sjukoch hälsovårdslagen skall kunna planera sjukvården, måste den också kunna planera vad gäller den privata vården? Eller menar Nils Carlshamre att inom samma försäkring, med samma försäkringspengar, skall vi starta två med varandra konkurrerande olika typer av vård, men att den som samhället står för alltid skall vara den som har alla kringresurserna när den andra inte räcker till? Det är inte lätt att planera sjukvård som skall gälla för hela befolkningen i det sammanhanget. Till Björn Molin: Det lät bra, men det blev fel. Björn Molin säger att detta med fritidspraktiker var populärt, eftersom det blev 600 000 besök. Men varför satte man gränsen vid 300 000 besök och sade samtidigt som det beslutet fattades, att man skulle gå tillbaka till riksdagen om antalet besök översteg dessa 300 000? Det var väl inte för att man skulle gå till riksdagen och tala om hur roligt det var att det blev mer än beräknat. Där fanns naturligtvis en avsikt. Jag frågade om det var ur planeringssynpunkt eller ur ekonomisk synpunkt som ni ville titta över den frågan. Till sist vill jag säga till Margé Ingvardsson att den undervisning vi fick i utskottet är jag övertygad om att alla tycker var både intressant och värdefull. Utskottets betänkande mynnar ut i att vi tog till oss något av det. Vi skriver också väldigt tydligt att det nu åvilar regeringen att följa frågan med uppmärksamhet.

Herr talman! Jag kan inte låta bli att börja med att ge ett genmäle till Nils Carlshamres första inlägg. Det känns inte trevligt att vara norrlänning och bli så negativt och cyniskt utpekad som man blev i Nils Carlshamres inlägg här i kammaren. Det är inte nog med att vi vill bo kvar i vår länsdel. Vi kräver dessutom att vi skall få läkarvård. Det tycks inte Nils Carlshamre ställa upp för. Om jag förstod Björn Molin rätt var inte heller han inne på den linjen att det var vettigt att norrlänningarna skulle kräva läkarvård på lika villkor som för övriga Sverige. Det var också intressant att höra Nils Carlshamres referat av erfarenheterna inom sjukvården. Han började med att berätta om en blindtarmsoperation utförd av en läkare som hade utfört 30 andra operationer. För att få vila fick läkarna ett avtal som medgav kompensation i form av ledighet. Nu vill läkarna utnyttja den kompensationsledigheten till att bedriva fritidspraktik, alltså sjukvård på fritid. Jag vill påstå att cirkeln nu är sluten och att vi återigen kommer att träffa läkare som av trötthet på grund av sin fritidspraktik inte kan ge tillfredsställande sjukvård för att litet hårdra det hela. Sedan vill jag gratulera Nils Carlshamre till att han befann sig på en ort där han inom rimlig tid kunde komma till läkarvård för sin lunginflammation. Så är tyvärr inte fallet överallt i Sverige. Hade Nils Carlshamre varit uppe i min hemkommun, är det möjligt att han hade fått åka både 10 och 20 mil innan han hade nått den läkarvård han så hett eftertraktade. Det är detta som vi vänder oss emot. I Dagmarförslaget ser vi en möjlighet att uppfylla hälsooch sjukvårdslagens krav på god läkarvård överallt i landet. Från centerhåll väcktes två motioner med anledning av propositionen. Den motion som väcktes av Rune Gustavsson m.fl. har fått en mycket välvillig behandling i både socialutskottet och socialförsäkringsutskottet. Jag vill bara påminna kammaren om några avsnitt som fått positivt mottagande och som understryker motionskraven. Det första gäller antalet privatpraktiserande läkare framgent. I propositionen uttalas att det föreliggande förslaget ligger väl i linje med ett förslag i promemorian Ds S 1982:9 om att privatläkarnas antal borde uppgå till ca 700. Här instämmer socialförsäkringsutskottet i vad socialutskottet yttrat, nämligen att en privat läkarkår av minst nuvarande volym bör finnas kvar, men med en jämnare regional fördelning. Något övre tal har däremot inte fastställts och bör inte heller fastställas. Och med detta har vårt motionskrav blivit tillgodosett. Centerns krav när det gäller nyetablering av en heltidspraktik har även tillgodosetts. Således skriver utskottet att riksförsäkringsverket bör ha en generös bedömning av de läkare som investerat och planerat för heltidspraktik före den 1 april i år. Även när det gäller frågan om avyttring av befintlig praktik och ersättningsetablering, i de fall en praktik drivits enligt samverkansavtal med vederbörande sjukvårdshuvudman, har utskottet slagit fast att denna möjlighet ej bör försvinna efter år 1986. Centerpartiet har genom denna sin motion kunnat påverka beslutet så, att stort utrymme lämnas även framdeles för privatpraktiker, som vi anser fyller ett stort behov inom sjukvården. Vi i centerpartiet ser det som tillfredsställande att man genom denna reform kommer att kunna omfördela resurser inom sjukvården, så att läkarförsörjningen blir rättvisare över landet. Konsumtionen av sjukvård är enligt tillgänglig statistik beroende av läkartillgången. Det ger inte som resultat att den offentliga sjukvården i samma utsträckning avlastas — i stället söker människor troligtvis sjukvårdshjälp även för ganska banala åkommor. Naturligtvis har den offentliga sjukvården en del att lära av privatpraktikers och fritidspraktikers arbetssätt, och jag tror också att den offentliga sjukvården tar denna lärdom. När då antalet sjukbesök hos fritidsoch privatpraktiker har ökat i den omfattning som skett de senaste åren, är det naturligt att detta åtgärdas, eftersom dessa läkares tjänster till största delen kommer bara vissa tätortsbor till del. Det är inte heller så att det bara är glesbygden som har läkarbrist — även stadsdelarna i södra Stockholm saknar läkare. Där kan det inte vara brist på arbetstillfällen för maka/make som gör det svårt att besätta läkartjänsterna. Detta anförs annars som skäl till att glesbygden saknar läkare. Alla som arbetar inom sjukvården i Norrlandslänen och skogslänen utanför tätorterna har erfarenhet äv läkarbristen. Vi har erfarenhet av läkarstafetter, där man byter läkare var vecka eller var fjortonde dag. Man vill nu införa läkarstafetter som en hjälp till de bygder som saknar läkare. Jag kan inte rekommendera denna metod. Den ger ingen kontinuitet. Det är mycket besvärande att vara patient när man ständigt tvingas byta läkare. Det måste till andra åtgärder, och jag upplever denna reform som en del av de åtgärder som behövs för att vi skall komma till rätta med läkarbristen. Det är alltså inte befolkningsunderlaget på söder i Stockholm som gör att privatpraktiker inte etablerar sig där i samma utsträckning som i andra storstadsområden — det måste finnas andra skäl härtill. Olof Johansson har i en motion krävt ett tillkännagivande om deltidsoch fritidspraktiserande psykoanalytikers och psykoterapeuters samt sjukgymnasters möjligheter att ansluta sig till försäkringssystemet. Denna motion avstyrker utskottet med hänvisning till det planeringsansvar som sjukvårdshuvudmännen har för en väl fungerande sjukvård. Schabloniseringen av ersättningen tar på intet sätt ansvaret från sjukvårdshuvudmännen att bedriva och bygga ut hälsooch sjukvården. Hälsooch sjukvårdslagen gäller naturligtvis, och den ges nu bättre möjligheter att uppfylla kravet på en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Schabloniseringen betyder dessutom att en tung blanketthantering kommer att förenklas. När det gäller schabloniseringen av bidragen till preventivmedelsrådgivningen har man i motioner påtalat riskerna med en försämrad rådgivning, om inte det prestationsrelaterade bidraget bibehålls. Här har både socialutskottet och socialförsäkringsutskottet uttalat att regeringen särskilt skall påkalla uppmärksamhet om dessa frågor inför nästa överläggning med parterna. Detta ställningstagande speglar den vikt som utskotten lägger vid en fortsatt utbyggnad av det abortförebyggande arbetet. Numera lägger landstingen i allt större utsträckning ned resurserna på förebyggande verksamhet, bl.a. i form av s.k. sexoch samlevnadsprojekt. Det intensiva arbete som hittills bedrivits har givit resultat i ett minskat antal aborter, främst bland tonåringar. Inget landsting kommer att erhålla mindre anslag i och med schabloniseringen av ersättningen, och det betyder att verksamheten kan fortsätta i de former den har i dag. Sedan står det naturligtvis sjukvårdshuvudmännen fritt att ytterligare prioritera denna verksamhet. Denna rådgivning har dessutom bedrivits i snart 10 år, och den är därför väl inarbetad i landstingets normala arbetsrutiner. Detta är några av de skäl som gör det möjligt för mig att stödja en övergång från prestationsrelaterad ersättning till en schabloniserad ersättning för preventivmedelsrådgivning. När det gäller de motioner som väckts under den allmänna motionstiden har vi från centerpartiets sida åter fört fram kravet på ett högkostnadsskydd vid sjukresor. I dag finns ett skydd för den enskilde när det gäller höga kostnader för läkarbesök och läkemedelsinköp. Detta är bra, inte minst för barnfamiljer, som genom detta system skyddas speciellt, då alla besök och läkemedelsinköp för samtliga barn under 16 år får läggas samman. Detta ger kostnadsfrihet om besöken och inköpen blir många. För de resor som måste företas i samband med läkarbesöken finns i dag inget skydd. Kostnaderna kan i vissa fall bli verkligt betungande. Är man drabbad av sjukdom, som dessutom ger försvagad ekonomi, betyder de höga kostnader som tillkommer genom resekarensen stora pålagor för redan hårt drabbade människor. Ett högkostnadsskydd, som föreslagits i utredningsbetänkandet Sjukresor-samordning och förenkling, som lämnades 1981, skulle vara ett gott skydd för dessa grupper. Naturligtvis skulle barnfamiljerna på likartat sätt som vid läkemedelsinköp och läkarbesök få slå ihop dessa resor för att familjen skulle skyddas mot alltför höga kostnader på grund av sjukdom. Vi i centerpartiet ser denna reform som synnerligen angelägen och kan bara beklaga att utskottet ej kan stödja denna vår motion. Om nu de försök som hänvisas till skall avvaktas, kommer det att dröja mycket länge innan denna reform kan genomföras. Detta drabbar de sjuka människor som så väl behöver denna utjämning av sina kostnader. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 8 i socialförsäkringsutskottets betänkande 31 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kan inte riktigt förstå vari cynismen och hårdheten ligger, om man konstaterar att eventuell läkarbrist i Norrlandslänen inte rimligen kan bero på Norrland eller norrlänningarna, eftersom det för alla andra yrkesgrupper är ett mycket attraktivt område, som ingen vill flytta ifrån. Det är därför jag lägger ansvaret på sjukvårdspolitikerna, när de inte lyckas rekrytera läkare. Det är varken hårt eller cyniskt att göra så. Det är inte sant att vi har speciellt ont om läkare i Norrlandslänen. Om vi bortser från de åtta län som har undervisningseller regionsjukhus så toppar Jämtland läkartätheten i landet, därnäst kommer Norrbotten. Det är de två läkartätaste länen utom regionoch undervisningssjukhuslänen. I botten ligger Kalmar, Älvsborgs och Skaraborgs län. Sedan är det en annan sak att man kan mäta läkartäthet på ett annat sätt också, nämligen i antalet vakanser. Men antalet vakanser beror på hur många tjänster sjukvårdshuvudmännen har ansett sig ha råd att inrätta — och man har haft råd med många i Norrland.
Herr talman! Jag vidhåller min uppfattning att Nils Carlshamre var rätt hård mot oss norrlänningar i sitt första inlägg. Det är möjligt att jag är överkänslig på den punkten — jag får väl kontrollera det i protokollet under morgondagen. Det finns faktiskt statistik över besök hos läkare som visar att Malmö kommun är den kommun som toppar listan över antalet besök. Vi vet också att privatläkarna är väl etablerade just där. De har i genomsnitt fyra besök per invånare. I Stockholm ligger besöksfrekvensen på 3,08 och i AC län, alltså Västerbotten, ligger den på 2,07 besök. Genomsnittet i Sverige är 2,77 besök per invånare. Det är tydligt att den högsta läkarbesöksfrekvensen finns i de privatläkartäta delarna av landet. Jag vet att vi inom regionen har en snedfördelning. I Umeå finns gott om läkare. I landet över huvud taget finns läkare som skulle kunna täcka alla de vakanser som finns, men man väljer inte att ta de tjänsterna, utan man biter sig fast i universitetsstäderna, av många olika anledningar. Det är detta förhållande som drabbar skogslänen och glesbygdsområdena så hårt. Om denna reform kan vara ett sätt att vända den trenden, så bör vi nog litet till mans välkomna denna reform.
Herr talman! Vi räknar på olika sätt och mäter med olika mått. Jag sade att om vi bortser från de åtta län som har undervisningseller regionsjukhus, vilket är en mycket speciell kategori, så har Jämtland och Norrbotten den största läkartätheten i Sverige, om man räknar i antalet läkare per 100 000 invånare. Den lägsta läkartätheten mätt på samma sätt finns i Kalmar, Älvsborg och Skaraborg. Det är riktigt. Sedan kan man mäta läkarbesök. Hur många läkarbesök man får på en viss ort eller i ett visst län beror ingalunda enbart på hur många läkare det finns att besöka, utan det kan bero på många andra ting. Därför bör man inte glömma det som Björn Molin tog upp, nämligen att läkarna i just Stockholm, Göteborg och Malmö tar emot tusentals och åter tusentals besök av personer som bor på andra orter än dessa tre.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten mycket, men faktum är att vi har färre läkare att tillgå i glesbygdslänen än vad vi har i tätorterna — och det är något som man måste råda bot på.

Herr talman! I mycket stor enighet antog riksdagen 1982 den nya hälsooch sjukvårdslagen, som gäller från den 1 januari 1983. Det vägledande för svensk hälsooch sjukvård anges i lagens 2 § som lyder: ”Miålet för hälsooch sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.” Lagen är en ramlag som sjukvårdshuvudmännen skall ge ett konkret innehåll. Staten stimulerar med statsbidrag inriktningen av verksamheten i enlighet med lagens målsättning. Den proposition som riksdagen nu behandlar bygger på en överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet. Den gäller vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, och dessa ersättningar kan sägas vara ett steg på vägen mot att uppfylla hälsooch sjukvårdslagens målsättning om en god hälsa och vård på lika villkor för alla människor i vårt land. Jag vill inte påstå att vi når ända fram med det här förslaget. Svensk hälsooch sjukvård står på en hög nivå, både kvalitativt och kvantitativt. Vi har inom den offentliga sjukvården ca 400 000 anställda. Debatten omkring den här propositionen har mest rört sig om den lilla gruppen — ca 22 000 — som läkarna utgör. Låt mig framhålla att den stora gruppen är sjuksköterskor, undersköterskor och sjukvårdsbiträden, som tillsammans utgör ca 134 000. Dessutom tillkommer laboratorieassistenter, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykologer, skötare i psykiatrisk vård, osv. Till alla grupper sjukhusanställda skulle jag vilja säga: Ni gör ett bra jobb. Det är mycket tack vare er som vi har vår höga nivå på sjukvården. En arbetsgrupp under hälsooch sjukvårdsberedningen, där jag är ordförande, hade till uppgift när den startade sitt arbete hösten 1983, närmare bestämt på Dagmardagen, att utreda hur en samordnad ersättning till sjukvårdshuvudmännen kunde utformas. Det uppdraget har också i vederbörlig ordning redovisats för riksdagen. Det gällde att förenkla reglerna och minska den statliga detaljregleringen som ett led i att avbyråkratisera sjukvården. Det gällde att öka rättvisan och jämlikheten vad beträffar tillgången till en god hälsooch sjukvård. Det gällde att stimulera särskilt prioriterade områden som t.ex. den öppna psykiatriska vården, hemsjukvården och den förebyggande vården. Sådana förslag föreligger nu i den proposition som behandlas. De ca 11 miljarder kronor för vart och ett av åren 1985 och 1986 som staten åtagit sig att utbetala till sjukvårdshuvudmännen gäller i huvudsak dessa frågor. Att bidragets konstruktion ändras från att vara prestationsrelaterat till att vara ett invånarbidrag är ett led i en rättvisare fördelning liksom ett led i avbyråkratiseringen. En annan uppgift som låg i arbetsgruppens uppdrag var att se hur ersättningen till sjukvårdshuvudmännen kan samordnas med försäkringens ersättningar till privatpraktiserande läkare och att, i enlighet med riksdagens beslut av år 1977, se över anslutningsreglerna för fritidspraktikerna. Antalet heltidspraktiserande läkare 1983 var 610. Fritidspraktikernas antal beräknas till 2 700. Det är främst omkring denna lilla grupp inom läkarkåren som debatten har rasat i några månader. Jag tycker att man kan säga rasat. Jag noterar att socialförsäkringsutskottet i sitt betänkande mycket blygsamt betecknar den omfattande debatten som ”stundom mindre saklig”. Det kanske inte hör till vanligheterna att riksdagsutskott recenserar samhällsde batter. Jag tycker i det här fallet att det är befogat att de gör det. Jag instämmer härvidlag helt i utskottets uttalande.

Planeringen skall avse även den hälsooch sjukvård som erbjuds av annan än landstingskommunen.” Jag vill påstå att det föreliggande förslaget gör det möjligt för landstingskommunerna att på ett bättre sätt än tidigare kunna leva upp till denna paragraf. I den ”stundom mindre sakliga” debatten framhålls rätt ofta att förslaget innebär att regeringen vill avskaffa privatläkarna och monopolisera sjukvården. Jag frågar: Var i överenskommelsen, var i propositionen finns sådana förslag? Jag har många gånger försökt att framhålla — utöver vad som går att läsa i propositionen — att jag gärna ser att andelen heltidsverksamma privatläkare ökar. De är ett bra komplement till den offentliga sjukvården, som vi skall slå vakt om. Det verkar inte nämnvärt ha lugnat Läkarförbundets medlemmar, för kampanjen mot propositionens förslag har fortsatt.

De totala kostnaderna för hälsooch sjukvården 1983 var 65 miljarder kronor. I grova drag fördelar sig kostnaderna så här: från den allmänna försäkringen 6 miljarder, statliga bidrag 5 miljarder, patientavgifter 3 miljarder, landstingsskatt 51 miljarder kronor. Jag tycker inte att det är vare sig orimligt eller särskilt uppseendeväckande om landstingen helt enligt hälsooch sjukvårdslagen får ett inflytande över hur resurserna i regionen fördelas, att de kommer till användning på bästa sätt för regionens invånare. Hur skall landstingen kunna leva upp till hälsooch sjukvårdslagen om de inte vet vilka resurser som finns och var de finns? I den ”stundom mindre sakliga debatten” framhålls det bl.a. att ”du förlorar din rätt att själv välja doktor”. Låt mig säga — det har också framgått av debatten här tidigare: För de flesta människor i vårt land har aldrig det fria läkarvalet varit en realitet. De som bor i glesbygd har ofta inte ens haft en enda läkare till hands. Enligt det nya förslaget får de heltidspraktiserande läkarna vara kvar, och anslutningsrätten blir helt fri i stödområde A,B och C, detta just för att öka valfriheten i glesbygden. Fritidspraktikerna kommer som företeelse inte heller att försvinna i och med att ersättningssystemet förändras. Den väsentliga valfriheten ligger i att förbättra tillgängligheten i den vård som motsvarar 95 90 av all hälsooch sjukvård, nämligen den offentliga. Ja, man kan faktiskt säga att valfriheten med propositionens förslag ökar för många patienter i landet. Kanske valfriheten för läkarna minskar något, men hälsooch sjukvården är i första hand till för medborgarna-patienterna — inte för sjukvårdspersonalen, inte för politikerna. Jag tycker det vore bra om vi alla hade det för ögonen när vi debatterar här i dag. Att fritidspraktikerna enligt det nya förslaget skall göra upp med sin arbetsgivare om ersättningen för sin verksamhet är inget särskilt originellt förslag. Det är det naturliga förhållandet på den svenska arbetsmarknaden. Det är exempelvis så som läkarnas eget bolag Praktikertjänst AB har det ordnat genom att i avtalen med läkarna skriva in ett förbud att arbeta med eget eller med något annat bolag än Praktikertjänst. Det är otänkbart att konkurrera med sin arbetsgivare på sin fritid inom praktiskt taget alla områden i det svenska näringslivet. En ingenjör på Volvo har inte rätt att på sin fritid arbeta åt Saab. Denna förändring är därför inte alls märklig. Jag utgår ifrån att sjukvårdshuvudmännen känner sitt ansvar och kommer att följa hälsooch sjukvårdslagen, som innebär att de är ålagda att erbjuda en god hälsooch sjukvård åt sina invånare. Det finns därför ingen som helst anledning att tro — för det är bara tro, inget vetande — att landstingen skulle vilja avskaffa all den verksamhet som de fritidspraktiserande läkarna bedriver. I så fall måste de erbjuda annan vård i stället. Det bör dessutom i det här sammanhanget slås fast att de som är försäkrade enligt lagen om allmän försäkring, genom hälsooch sjukvårdslagen är tillförsäkrade erforderlig hälsooch sjukvård. Patienterna påverkas alltså inte nämnvärt av de förändringar som föreslås, på annat sätt än att förhoppningsvis de som bor i läkarglesa områden skall få en förbättring. Som jag nämnde inledningsvis är läkarna en mindre del av den totala sjukvårdspersonalen. Privatläkarna är sedan inom läkarkåren en ganska blygsam del. Men jag upprepar: Jag vill slå vakt om de heltidsverksamma privatläkarnas möjligheter att verka som ett komplement till den offentliga sjukvården. Att landstingen får möjlighet att organisera den offentliga sjukvården med hjälp av sin anställda personal finner jag helt naturligt. Överenskommelsen mellan staten och Landstingsförbundet har som målsättning en bättre sjukvård för fler medborgare. Om vi alla har detta för ögonen och vissa intressegrupper inte försöker misstänkliggöra politikernas syften när det gäller att leva upp till lagarnas mål, tror jag att vi får en bättre sjukvård. För regeringen är hälsooch sjukvårdens 2§ helt vägledande: målet för hälsooch sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Herr talman! Jag menar att den proposition som vi nu behandlar är ett steg på vägen mot det målet.

Herr talman! Sjukvårdsministern sade inledningsvis några ord om det viktiga arbete som utförs av olika grupper inom sjukvården. Jag tycker att det finns anledning att stryka under detta. Sedan fortsatte statsrådet Sigurdsen med att säga att det inte var särskilt ovanligt att huvudarbetsgivaren lade sig i och krävde att få ge tillstånd till vad en viss yrkesgrupp gör på sin fritid. Om jag är kommunalt anställd som lärare och undervisar i samhällskunskap på dagarna och om jag sedan får erbjudande att undervisa i samhällskunskap på ABF:s kvällskurser, skulle då kommunerna kunna förbjuda detta? Jag tror att detta enkla exempel räcker för att visa det orimliga i statsrådets påstående. Sanningen är naturligtvis att det här förslaget har en specifik udd riktad mot två yrkesgrupper, läkarna och sjukgymnasterna. Det är fråga om en sorts partiellt yrkesförbud som regeringen — egendomligt nog med centerns stöd — vill införa. Sedan sade statsrådet Sigurdsen att man hade eftersträvat en rättvisare fördelning. Man måste då fråga sig: För vem är det en rättvisare fördelning? Jo, för sjukvårdshuvudmännen, för landstingen. Hela tiden ses frågan från den synpunkten. Det här förslaget blir ju inte ett dugg rättvisare för de enskilda patienterna. Som så ofta har påpekats får ju ingen enda människa i Norrbotten mer läkarvård bara därför att man förbjuder sjukhusanställda läkare i Stockholm och Göteborg att ha fritidspraktik en eller två kvällar i veckan. Eller har statsrådet Sigurdsen hittat på någon finurlig metod att förmå de här läkarna att, när de inte får ha fritidspraktik på måndagsoch tisdagskvällarna, hokuspokus dyka upp i Norrbotten som läkare? Det vore i så fall intressant att få höra någonting om detta. Sedan vill jag till statsrådet Sigurdsen ställa några av de frågor som jag tidigare ställt till utskottets talesman. Hur blir det med City Akuten? Kan ni garantera, att om människor fortsätter att efterfråga akutvård i samma utsträckning som nu, får de samma ersättning som f.n.? Kommer deltidspraktikerna att få ansluta sig till det nya systemet, och kommer patienter att få ersättning, även om de vill anlita privatpraktiker på andra orter och i andra geografiska upptagningsområden än där de bor?

Herr talman! Sjukvårdsministern talar mycket och vackert om det som vi egentligen är överens om. Det står ingen strid om att 2 § hälsooch sjukvårdslagen skall vara vägledande för vår sjukvårdspolitik. Vi är alla överens om det. Beslutet var enhälligt. Ingen har ändrat sig på den punkten. Däremot är det besvärligt att Gertrud Sigurdsen uppenbarligen förutsätter att inte bara läkare utan också många andra skall lita på det som står mellan raderna -— eller det som inte alls står —i propositionen. Det gäller vad vi nu fått höra, och vad vi hört de senaste dagarna, nämligen att Gertrud Sigurdsen personligen gärna ser en ökad andel privatpraktiker. I så fall hade sjukvårdsministern ett utmärkt tillfälle att ge uttryck för det i den här propositionen. Hon kunde då ha lagt fram ett förslag som garanterar att det verkligen blir på det sättet. Men den chansen tog hon inte, och då får hon förlåta om vi inte tror så värst mycket på den sortens utfästelser — så mycket mera som riksdagsbeslut och riksdagsuttalanden ju helt enkelt kommit i vanrykte genom just det som jag citerade ur riksdagsbesluten om hälsooch sjukvårdslagen, att sjukvårdshuvudmännens vårdansvar inte får tas till intäkt för att begränsa möjligheterna för annan att bedriva hälsooch sjukvård. Detta var alltså ett enhälligt riksdagsbeslut. Det är alldeles klart och entydigt. Men man har fullständigt struntat i det när man satte ihop den här propositionen och gjorde överenskommelsen i fråga. Då kan man inte begära att vi skall lita på ännu luddigare uttalanden än detta, för längre kan riksdagen inte gå än den gjorde den gången. Jag hade hoppats att sjukvårdsministern skulle ta tillfället i akt och komplettera propositionen på några andra punkter. Björn Molin har ställt några frågor — fler kan ställas — som man uppenbarligen i samband med den hafsiga beredning som föregått detta ärende helt enkelt inte har kommit ihåg, kommit att tänka på eller hunnit med. Man kan fråga om sådana här ting: Skall en privatpraktiserande läkare över huvud taget kunna ta semester och anställa en vikarie? Det är inte påtänkt. När det gäller fritidspraktiker som för sin ersättning skall hänvisas till sjukvårdshuvudmannen antyds inte någonting om hur ett sådant avtal skulle kunna se ut. Sådana uppgifter brukar ju annars föreligga när vi i det här huset skall fatta beslut. Det närmast till hands liggande är väl att huvudmannen säger: Javisst, du får gärna jobba på din fritid. Det kallar vi för övertid i jobbet. Du får ersättning antingen i pengar eller, hellre, i form av kompledighet. På det sättet växer ”fritidsberget” ytterligare. Det är naturligtvis också så, att om man förbjuder fritidspraktiken i Stockholm, Göteborg, Malmö eller på andra ställen, finns den ändå på 30 orter, stora som små, i Sverige i form av kringresande hembesökande jour. Förbjuder man den, går det således åt fler offentliga tjänster på de orterna, och då blir det ännu färre som kan söka tjänster i glesbygdslänen i Norrland. Gertrud Sigurdsen citerade med gillande en mening ur utskottets betänkande om vad som är syftet med hela den här reformen. Det gäller då alla de vackra orden om att man syftar till utjämning, solidaritet mellan olika regioner etc. Jag vill gärna tro — för jag vill hemskt gärna tro väl om mina medmänniskor, t.o.m. om det skulle vara fråga om en sjukvårdsminister — att det är detta som är syftet. Det är bara det att i så fall har man denna gång siktat åt ett håll och träffat åt det rakt motsatta. Det är det som är problemet.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har vid ett flertal tillfällen lagt fram förslag om etableringsregler för privatpraktiserande läkare, och vi är givetvis mycket nöjda med det här förslaget som just innebär att vi får etableringsregler. Som jag sade i mitt anförande tidigare ser vi det här som ett första steg på ett överförande av sjukvården i samhällets regi. Jag tycker dock att det råder en viss oklarhet när det gäller socialdemokraternas syn på samhällets ansvar för den kommande sjukvården. Statsrådet Sigurdsen säger här från talarstolen att hon vill slå vakt om de heltidspraktiserande privatläkarna. Såvitt jag förstår kan hon också tänka sig att antalet sådana privatläkare utökas i förhållande till det nuvarande antalet. Finansminister Feldt har i sin nya bok och i pressen gjort uttalanden om att han inte har någon förståelse för att läkarna inte skall få använda sin fritid till att utöva sin yrkeskunskap. Han kan inte begripa att de ansvariga politikerna vill stifta lagar som skall förbjuda fritidspraktikerna att utöva sin verksamhet på just fritiden. Det vore bra med ett klarläggande från socialdemokraterna. Vilken syn har ni på samhällets ansvar för sjukvården? Jag undrar också: Vilket behov av privatpraktiserande läkare kommer det att finnas i en framtida sjukvård? Kommer det att finnas något utrymme för den sortens snabba läkarbehandlingar utan en förebyggande och uppföljande verksamhet? I den nya hälsooch sjukvårdslagen står det klart utskrivet att sjukvården till sin karaktär skall vara av förebyggande art, dvs. sjukvården skall användas till att förebygga att sjukdomar uppkommer. Om man skall arbeta förebyggande inom sjukvården, måste sjukvårdspersonalen också få möjligheter att gå ut i samhället och angripa de orsaker som skapar ohälsa. I ett sådant perspektiv är det mycket svårt att se att det skulle finnas något behov av privata vårdinsatser. Jag skulle också vilja veta hur statsrådet ser på de samverkansavtal som landstingen skall träffa med privata läkare. Min repliktid är nu slut. Jag får kanske tillfälle att återkomma.

Herr talman! Till Björn Molin vill jag säga att lärarna, som han talar om, har en skyldighet att anmäla sin bisyssla till huvudarbetsgivaren. Enligt ABT och lagen om anställning i offentlig tjänst kan läraren formellt stoppas. Det intressanta när vi diskuterar läkarna är, som jag sade i mitt anförande, den uppfattning som läkarnas eget bolag Praktikertjänst har.

Det talas här mycket om en rättvisare fördelning för sjukvårdshuvudmännen, men vi är ju överens om att det är sjukvårdshuvudmännen, landstingen, som enligt hälsooch sjukvårdslagen skall ha planeringsansvaret. Det är via landstingsskatten som den allra största delen av den svenska sjukvården finansieras. Det är väl inte för landstingspolitikernas sak som vi gör en fördelning. Som jag har sagt tidigare uppfattas de argument som här förs fram många gånger som en skymf mot våra landstingspolitiker, som har att se till att de ramlagar som vi stiftar här i riksdagen ges ett innehåll. Jag litar på att landstingspolitikerna kommer att göra det. Det är egendomligt av Björn Molin att fråga Doris Håvik och mig om City Akuten i Stockholm och Göteborg skall få finnas kvar. Jag vill säga precis det som Doris Håvik sade: Läs propositionen! Läs överenskommelsen mellan staten och landstingen! Frågan om fritidspraktikerna skall ju vara en sak mellan arbetsgivaren och de berörda läkarna. Det är väl inte den svenska riksdagen som skall detaljreglera hur dessa överenskommelser skall se ut. Nils Carlshamre tror inte på mig när jag säger att jag gärna ser att det blir fler heltidsverksamma läkare, och det får jag stå ut med. Men tror Nils Carlshamre inte heller på socialförsäkringsutskottet, som jag citerade i mitt anförande? Jag trodde det var ganska klart både vad jag som regeringens representant och vad socialförsäkringsutskottets majoritet här säger. Jag vill återkomma till dessa frågor: Hur kommer det att se ut? Varför har inte regeringen presenterat innehållet i de avtal som skall komma till stånd? Men Landstingsförbundet har ju på ett tidigt stadium erbjudit sig att inleda förhandlingar med Läkarförbundet om det centrala avtalet. Läkarförbundet har sagt att man inte gör det förrän riksdagen har fattat beslut. Jag utgår från att Läkarförbundet i morgon, när beslutet är fattat, kommer att bestämma tid med Landstingsförbundet när man skall förhandla om detta avtal. Nils Carlshamre tar också upp frågor om vikarier och andra praktiska frågor. Det är sådant som riksförsäkringsverket skall behandla i förordningar och rekommendationer. Det är brukligt att myndigheter behandlar sådana här konkreta frågor. Det kan väl inte vara Nils Carlshamres mening att detaljfrågor och detaljregleringar är sådant som Sveriges riksdag skall ta ställning till. Till slut vill jag vända mig till Margö Ingvardsson, som vid två tillfällen här har åberopat vad Kjell-Olof Feldt har sagt eller inte har sagt. Jag läste i lördags i en av kvällstidningarna något som sades vara ett referat av den bok som kommer ut i dag. Men den stora kvällstidningen hade behagat att ta bort vissa väsentliga meningar. Det står bl.a. i denna bok, där det resoneras om fritidspraktikerna: ”Nu måste vi använda lagstiftning för att få en rimlig ordning på de s.k. fritidspraktikerna.” Det passade inte den stora kvällstidningen att citera det. Med anledning av de olika missförstånd som har uppstått när det gäller citat från denna bok har Kjell-Olof Feldt gjort följande uttalande: ”Intervjuerna i den bok, vari de fritidsarbetande läkarna nämns, gjordes i januari. Sedan dess har det s.k. Dagmar-förslaget lagts fram, som på ett utmärkt sätt löser problemet om hur läkarna i för samhället och patienterna godtagbara former skall kunna arbeta vid sidan av sin ordinarie tjänst. De farhågor jag uttryckte i intervjun är således helt undanröjda. Jag beklagar att det av tidsskäl inte blev möjligt att göra detta tillägg i själva boken.”

Herr talman! Det är märkligt att Gertrud Sigurdsen, med sin stora erfarenhet från fackligt arbete m.m., inte kan se skillnaden mellan de avtal som gäller på stora delar av arbetsmarknaden och den lagstiftning vi här talar om. Det är regeringsoch riksdagsingripanden vi nu talar om. I mitt första inlägg berättade jag att jag själv i många år har arbetat under en sådan här klausul. Jag fick inte lov att ta extraknäck utan arbetsgivarens medgivande — ibland fick jag ta det, ibland sade han nej. Men i det fallet gällde det alltså kollektivavtal, som vi hade förhandlat om. Arbetsgivaren hade fått ge någonting annat i stället, som man alltid gör i förhandlingar. Vi hade fått andra förmåner, men vi avstod från rätten att på vår fritid konkurrera med vår arbetsgivare. Det är inget märkvärdigt med detta. I sådana fall som rör läkartjänst och praktikertjänst är det fråga om ett avtal mellan två parter som ingås innan verksamheten börjar. Vill man inte ställa upp på villkoren låter man bli. Men här smiter alltså Landstingsförbundet förbi förhandlingsskyldigheten och går till regeringen och säger: Kan ni inte lagstifta om detta så att vi slipper betala för det! — Det är ju det som är det unika. Som Björn Molin sade, pekar man ut två grupper, läkare och sjukgymnaster, och sätter dem i en unik särställning jämfört med alla andra på arbetsmarknaden. Riksdagen kan inte detaljreglera — det är riktigt. Men när vi skall genomföra stora reformer och fatta viktiga beslut brukar det normalt vara så att underlaget består av en rejäl utredning, som har remissbehandlats och i förekommande, behövliga fall lagrådsgranskats. Det brukar ha varit ett propositionsarbete osv. Här har vi en mer eller mindre i tysthet genomförd förhandling, en ingången överenskommelse mellan regeringen och Landstingsförbundet och en på basis av detta skriven proposition. Även den är uppenbarligen tillkommen under tidspress fastän den lades fram så sent, för den är faktiskt illa hopkommen och förfärligt illa skriven. Det måste ha varit väldigt bråttom. Och mycket är uteglömt. Det är därför vi ställer sådana här frågor. Normalt borde riksdagen ha fått någon aning om hur regeringen skall lösa de här problemen, t.ex. om hur sjukvårdsministern och Landstingsförbundet tänker sig att man skall kunna komma överens om ersättningsförhållandet. Vad skulle Gertrud Sigurdsen under sin tid i LO ha sagt, om Arbetsgivareföreningen hade gått till regeringen och sagt: Vi tycker inte om att våra anställda ute i näringslivet springer och extraknäcker på kvällarna. Kan ni inte stifta en lag som säger att de med vårt medgivande kan få ta extrajobb? Men då skall de få betalning av oss i form av övertidsersättning. Sedan får vi se var någonstans vi tar ut det. Det är ju detta man gör nu. Jag kan inte se någon annan näraliggande möjlighet än att man betraktar det som övertidsarbete i tjänsten, om någon extraknäcker i sitt yrke på kvällen. Dessutom blir det läkarkapacitet ledig, och fritidspraktikerberget växer och växer. Hur skall man lösa alla dessa problem? Till slut: Jag sade att jag gärna vill lita på Gertrud Sigurdsen. Låt mig också säga att varken Gertrud Sigurdsen eller riksdagen kan göra ett uttalande som är starkare än det riksdagen gjorde vid hälsooch sjukvårdslagens antagande. Det uttalandet visade sig vara av noll och intet värde. Eller vill Gertrud Sigurdsen eller någon annan nu förneka att det förslag vi skall besluta om över huvud taget inte innebär någon inskränkning i någon annan vårdgivares rätt att ge sjukvård?

Herr talman! I sitt inledande anförande valde sjukvårdsministern att instämma i den formulering som socialförsäkringsutskottet har gjort i karakteristiken av kritikerna. Utskottet säger där att debatten är osaklig, och man tillrättavisar Läkarförbundet. Jag tror att det är oklokt. Men det är väl detta uttryck för att regeringen har något av samma syn på kritikerna som resulterat i att man nu vill införa någon sorts partiellt yrkesförbud. När vi frågar om olika konsekvenser av förslaget, t.ex. om man kan lämna garantier beträffande city-akuterna, svarar sjukvårdsministern att man inte kan göra det. Hon säger att det beror på politikernas ställningstagande i det landsting eller i de kommuner som berörs, i Stockholm eller Göteborg. Det betyder att det kommer att bli landstingen, eller i några fall kommunerna, som får bestämma hur många och vilka läkare som skall få öppna privatpraktik. Då ligger det nära till hands för dem att säga — som kommunalpolitiker i Göteborg har gjort — att de inte kan medge ersättning med det egna landstingets resurser till patienter som utnyttjar privatläkare utanför det egna landstinget. Här vill jag återigen ställa min fråga, och återigen ber jag om ett svar. Låt mig göra frågan ännu mera konkret: Kommer en riksdagsledamot i den här kammaren, som inte bor i Stockholm men som vill anlita en privatläkare i Stockholm, att få rätt till ersättning från sjukförsäkringen enligt samma system som gäller i dag? Denna frågeställning måste ni väl ändå ha tänkt på i departementet, och då vore det intressant om ni ville avslöja vad dessa tankemödor har lett till. Jag tror att man skall ha ett system som är neutralt mellan de olika anordnarna på sjukvårdsområdet och att man skall låta tillgången på sjukvård bestämmas av de enskilda människornas efterfrågan. Kjell-Olof Feldt har säkert alldeles rätt i det han säger i den mångomtalade boken, nämligen att det är bra att det finns olika alternativ att välja mellan, att konkurrens mellan olika huvudmän på sjukvårdsområdet bidrar till att göra sjukvården — både den offentliga och den privata — bättre. Jag tror att patienterna tjänar på detta. Det är därför som vi från folkpartiets sida vill verka för konkurrens på det här området, för ett fritt läkarval för patienter och för en fri etableringsrätt för läkare och sjukgymnaster.

Herr talman! När jag läste artikeln i lördagens kvällstidning med uttalanden av finansministern, sände jag en tacksamhetens tanke till den ordning som omöjliggör för statsråd att rösta i den här församlingen. Det hade annars kunnat få katastrofala följder. Men nu har statsrådet Sigurdsen dementerat dessa uppgifter. Kjell-Olof Feldt har tydligen tagit tillbaka sina uttalanden, och det var mycket bra. Det är verkligen olyckligt om finansministern ställer upp till försvar för fritidspraktiserande läkare. Däremot är statsrådet Sigurdsens egen inställning till privatläkarna som företeelse i samhället fortfarande oklar. Vad anser socialdemokraterna om att marknadskrafterna skall få spela fritt även inom sjukvården? Kommer det i den framtida sjukvården att finnas behov av privatpraktiserande läkare när vi har fått den förändring inom sjukvården mot ett förebyggande arbete som vi är överens om att vi skall ha? Som bekant ägnar sig inte de privatpraktiserande läkarna åt ett förebyggande arbete. De ägnar sig heller inte åt ett uppföljande arbete, utan de vill endast åta sig de snabba behandlingarna. För samverkansavtalen gäller en tydlig ramlagstiftning, där ansvaret överlåts på sjukvårdshuvudmännen. Därför kan inte riksdagen och regeringen ge några direktiv om vad avtalen skall innehålla, men man måste ändå kunna ha en tanke om vad de bör innehålla. Läkarnas, moderaternas och folkpartisternas gnölande om vad som skall hända med privatläkarna tror jag inte bottnar i en oro för att de i framtiden skall få ersättning från sjukvårdshuvudmannen i stället för som nu från försäkringen. Jag tror att deras oro bottnar i en rädsla för att sjukvårdshuvudmannen skall få makt och möjlighet att förlägga privatläkarnas arbetstid ungefär på samma sätt som för anställda arbetare, dvs. med tjänstgöring varje dag och en någorlunda väl tilltagen semester. Jag tror att det är det man är orolig för.

Herr talman! Margö Ingvardsson säger att jag uttrycker mig oklart när det gäller vad jag och socialdemokraterna tycker om privatläkare. Det jag har sagt, vilket är vår linje, är att privatläkare är ett bra komplement till den offentliga sjukvården. Vi menar, och har alltid ansett, att basen för hälsooch sjukvården skall vara den offentliga vården, men att privatläkarna är ett komplement. Jag tycker att det är ett egendomligt resonemang som Björn Molin för. Han skulle lika väl kunna ställa mig frågan: Kommer det att bli en vårdcentral i den eller den stadsdelen i Göteborg? Det är inte jag, regeringen eller riksdagen som bestämmer detta. Det måste vara den ansvarige sjukvårdshuvudmannen som har den insikten och som har planeringsansvaret för var man skall placera vårdcentraler. På en av Björn Molins frågor kan jag ge ett definitivt svar, som borde tillfredsställa honom. Om Björn Molin efter den 1 januari 1985 — förutsatt att detta förslag går igenom — besöker en heltidspraktiserande privatläkare i Stockholm, fungerar systemet precis som förut. Läkaren får sin ersättning från försäkringskassan och Björn Molin får betala samma belopp som i dag. Patientavgiften kanske blir höjd, men svaret på frågan är ja. Nils Carlshamre envisas med att ta upp de fritidspraktiserande läkarnas möjligheter att arbeta på sin fritid. Han har tidigare också antytt att det är fråga om ett yrkesförbud — eller också var det Björn Molin som tog upp det. Det här är ju inte en lagstiftning mot någon form av yrkesutövning. Alla läkare har rätt att utöva sitt yrke. Den här lagstiftningen gäller reglerna för anslutning till försäkringen. Det är väl inte så att staten skall stimulera bisysslor vid sidan om landstingstjänst? Sedan säger Nils Carlshamre att det borde företas en rejäl utredning som remissbehandlas. Men Nils Carlshamre måste väl veta att det varje år äger rum förhandlingar mellan staten och Landstingsförbundet om de ersättningar som skall utgå till sjukvårdshuvudmännen. Det har det gjort under många år. Jag kan som exempel på en sådan överenskommelse anföra den som gällde landstingens rätt att ta ut differentierade vårdavgifter, vilket kanske i många fall har varit en kontroversiell fråga. Inte gick det förslaget ut på remiss! Det var ett avtal som förelades riksdagen, och sedan var det riksdagen som tog ställning till det. Precis samma tillvägagångssätt har tillämpats här. Det här är ett avtal ingånget i sedvanlig ordning mellan staten och Landstingsförbundet. Skillnaden är att det här avtalet gäller för två år. Riksdagen har fått sig det förelagt i en proposition, och det är riksdagen som alltså skall besluta om det.

Herr talman! I samband med de förändringar som nu kommer att göras i sjukförsäkringen har regeringen och utskottsmajoriteten beslutat om förändringar också i lagen om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet. Denna lag antogs 1974, samtidigt med vår nya abortlagstiftning. Syftet var att till varje pris försöka förhindra att liberaliseringen av abortlagstiftningen skulle leda till en ökning av antalet aborter i landet.

Detta har i sin tur haft en avgörande betydelse för möjligheten att hålla abortsiffrorna på en oförändrad nivå. Inte minst har det bidragit till den i världen unika nedgång i antalet tonårsaborter som vi har kunnat se i vårt land. Abortkommittén var väl medveten om att man i socialdepartementet diskuterade en övergång till en schablonersättning till sjukvårdshuvudmännen och tittade på vilka följder detta skulle kunna få för den abortförebyggande verksamheten och preventivmedelsrådgivningen. Abortkommittén kom enhälligt till slutsatsen att det fanns stora risker för att en sådan förändring skulle inverka negativt. Särskilt konstaterade utredningen att det, om man ändå skulle besluta sig för en sådan förändring, vore väsentligt att man såg till att preventivmedelsrådgivningen även i fortsättningen skulle bli kostnadsfri för den enskilde. Med anledning av de förändringar som nu sker har jag tillsammans med flera andra kvinnor från moderata samlingspartiet väckt en motion med krav på avslag på yrkandena om förändring i denna lagstiftning. Samma yrkande har ställts av den folkpartistiske ledamoten i abortkommittén, Christer Eirefelt. Även vpk-representanterna har uppmärksammat faran och hart.o.m. till utskottsbetänkandet fogat en reservation. Emellertid har de inte förstått hela problemet, och det som föreslås i reservationen, nämligen att man bryter ut en liten del av schablonersättningen och kallar den för någonting annat, är ett botemedel som inte hjälper. Jag behöver bara peka på mentalvårdsbidraget såsom ett avskräckande exempel. Det hade under de senare åren inte någon som helst effekt, i och med att sjukvårdshuvudmännen inte på något sätt ålades att använda det just för mentalvården. Jag kan bara konstatera att centerns och socialdemokraternas representanter i kommittén sedermera har ändrat uppfattning i den här frågan. Vilken ändring sker nu i lagen? I den gamla lagen stod det att ersättning utgår till vårdgivaren för varje rådgivningstillfälle. Det talas också i lagen om ”den försäkrade”, nämligen den individ, den patient eller vårdsökande, som här är föremål för samhällets hjälp och därvid utnyttjar sin sjukförsäkring. I de nya paragrafer som föreslås står i stället att ersättning utges enligt grunder som regeringen fastställer, och varje omnämnande av ”den försäkrade” har försvunnit ur lagen. Vet utskottsmajoriteten och så småningom riksdagsmajoriteten vad ni nu här beslutar? Ni beslutar bara att ersättning skall utges enligt grunder som regeringen fastställer, men hur de ser ut vet vi inte i detalj. Vi vet bara att ersättningen tydligen inte kommer att vara prestationsrelaterad. Det står ett par meningar i propositionen som också citeras i socialförsäkringsutskottets betänkande som jag tycker är ganska häpnadsväckande, och jag trodde att det var ett misstag att de hade passerat, men jag hörde till min förvåning att Doris Håvik citerade dessa meningar med någon sorts .instämmande. Det står att med det nuvarande ersättningssystemet ”kommer fördelningen av resurserna att styras av det existerande vårdutbudet eftersom ersättningen är prestationsrelaterad”. Man kan då verkligen fråga sig vad som är hönan och vad som är ägget. Är det inte i stället så att det existerande vårdutbudet styrs av ersättningen? Ersättningen har varit prestationsrelaterad — ju mer man har åstadkommit, desto mer pengar har man fått. Jag kan heller inte underlåta att återigen citera den häpnadsväckande mening som följer omedelbart efteråt: ”Erfarenhetsmässigt är vårdutnyttjandet i högre grad relaterat till tillgängliga resurser än vårdbehov.” I min 20-åriga verksamhet som läkare har jag inte den erfarenheten att patienterna främst söker läkare för att fylla väntelistan. Det brukar faktiskt i högre grad finnas ett vårdbehov. Jag har också här i kammaren konsulterat min lärare/kollega och frågat om han känner till någon undersökning som har visat på att vårdutnyttjandet i högre grad relateras till tillgängliga resurser än vårdbehov. Det lär finnas någon utredning som visar att bor man nära ett sjukhus, går man oftare till sjukhus än om man bor långt i från ett sjukhus. Det må vara hänt, men det är inte samma sak som att vårdutnyttjandet i högre grad relateras till tillgängliga resurser än vårdbehov. Ersättning per invånare stimulerar inte i samma utsträckning som ett prestationsrelaterat bidrag till utbyggnad av resurser. Teoretiskt sett får landstingen precis lika mycket pengar till i detta fall preventivmedelsrådgivning om de tar hand om 100 patienter som om de tar hand om 1 000 patienter. Enligt det gamla systemet får man mer pengar om man tar hand om 1 000 patienter. Det har dessutom varit så att ersättningen, eftersom den varit bunden till patientens försäkring, har utgått oberoende av vilken kompetent och behörig rådgivare man har sökt. Privata rådgivare har i detta sammanhang lyckats åstadkomma den här vården enbart med hjälp av de pengar som har utgått från försäkringen. Landstingen har inte lyckats med denna prestation, men bidraget har ändå varit ett välkommet tillskott. Resten har fått fyllas ut med landstingsskatt. Tydligen har man i utskottet också fått litet kalla fötter inför detta beslut, kanske med anledning av de motioner som väckts. Man säger i utskottsbetänkandet att det nya ersättningssystemet inte får innebära att en fortsatt utbyggnad förhindras. Det är mycket svårt att tänka sig att ett ersättningssystem — så länge det inte innehåller något slags förbud mot utbyggnad — kan förhindra en sådan. Å andra sidan kommer det heller inte att stimulera den. Det är möjligt att det nya ersättningssystemet t.o.m. kommer att tvinga fram en utbyggnad av resurserna i offentlig vård, eftersom systemet onekligen innebär ett sämre utnyttjande av de resurser som finns, i och med att man minskar möjligheterna att utnyttja sjukförsäkringen inom privat vård. Det allvarligaste tycker jag ändå är den uteblivna valfriheten. I det sammanhanget tror jag vi alla är överens om att vad vi önskar är att öka valfriheten i glesbygden. Men glesbygdens problem är att det är långt mellan människorna. En sjukvård på helt lika villkor är mycket svår att åstadkomma. Det är svårt att tänka sig att den som bor granne med läkarhuset på Odenplan inte under alla omständigheter har litet bättre möjligheter än den som bor i Karin Israelssons hemkommun Sorsele. Jag tror t.o.m. Karin Israelsson förstår att läkarhuset på Odenplan inte har stora möjligheter att överleva i Sorsele. Detta är en del av problemet, när man nu vill stimulera ökad etablering av privatpraktiker i glesbygden. Där tycker jag man går fel väg med den negativa inställningen till fritidspraktiker. Vill man etablera en privat verksamhet på en liten ort är ofta en liten verksamhet, t.ex. i form av fritidspraktik, den enda möjliga lösningen. Ingen har heller riktigt berört orsaken, jag skulle vilja säga problemet med att offentliganställda läkare har så mycket fritid. Det hänger samman med det avtal och i många fall också den lagstiftning som finns på arbetsmarknaden. Det är faktiskt inte så som Marg6ö Ingvardsson säger att läkare inte går på schemalagd arbetstid och på begränsad arbetstid. Det gör de visst, det är just problemet. Men övertid, särskilt på obekväm tid, vilket det ligger i sjukvårdens inneboende natur att man måste ställa upp för, kompenseras på ett sådant sätt att det med nödvändighet blir väldigt mycket fritid. Om man arbetar ett vanligt helgjourpass från fredag till måndag innebär det att man faktiskt är tvungen att ta en hel vecka ledigt för detta. Det är klart att man kan väva trasmattor eller vattna krusbärsbuskarna, men det verkar mera rimligt om man använder något av denna tid till att utöva sitt yrke. Men man kan inte göra det hos sin arbetsgivare, för då blir det bara, som Nils Carlshamre har sagt, mera kompensation, mera övertid och mera fritid. Detta är ett problem man kanske kan lösa på olika sätt, men ett sätt är att man utövar sitt arbete i litet friare former, där man inte får någon ersättning för övertid, därför att insatsen är frivillig och egen verksamhet. Detta gäller för alla områden. Det gäller också inom det område som ligger mig särskilt nära om hjärtat, preventivmedelsrådgivningen och den gynekologiska vården. Av olika anledningar är gynekologisk vård ett område där det finns mycket privat vård och där efterfrågan är ännu större. Inom detta område finns ju ett mer än vanligt stort behov av respekt för integritet och diskretion och ibland anonymitet och kontinuitet. Det kan faktiskt vara så att man inte vill gå till den vanliga mottagningen. Det kan vara för att man inte tycker om doktorn, och då hjälper det inte så mycket om doktorn etablerar fritidspraktik i stan — man slipper inte doktorn i alla fall. Men sekreteraren på sjukhuset kan vara mammas väninna, eller kanske mamma själv. Det kan vara en bekant eller granne. Har man arbetat där det är långt mellan människorna har man erfarenhet av hur mycket detta med anonymitet och integritet kan betyda. Här kommer vi in på den mycket väsentliga fråga som jag tycker att Björn Molin inte fick något riktigt bra svar på. Det måste väl ändå vara ett ansvar för regeringen, när man träffar sådana här avtal, att tänka på att människor som inte bor i Malmö, Göteborg, Stockholm eller någon annan stad där det finns bra privat vård, kanske även i fortsättningen vill söka sådan vård. Och hur går dett.ex. för oss riksdagsledamöter? Är det vår sjukvårdshuvudman i hemortslänet — i mitt fall Jönköpings län — som har ansvar för att vi skall få vård, eller är det sjukvårdshuvudmannen i Stockholm? Hur skall den saken regleras? Det måste man väl ändå ha tänkt på. Ytterligare en sak har inte riktigt kommit fram i denna debatt, nämligen det faktum att valfriheten alltid kommer att finnas i storstäderna och för dem som kan betala. Som statsrådet Sigurdsen mycket riktigt påpekade innebär inte de förändringar som föreslås någon inskränkning i läkares rätt att utöva privat verksamhet på sin fritid eller att sätta upp en privatpraktik. Men de innebär en inskränkning i den enskilde försäkringstagarens rätt att använda sin försäkring när han eller hon söker vård hos de vårdgivare som inte har passat in i det lokala landstingets mönster. Valfriheten ökas inte för tonåringar, för skolflickor och för småbarnsmödrar vid preventivmedelsrådgivningen.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

Herr talman! Även jag ingick i den abortkommitté som Anita Bråkenhielm ledde på ett förtjänstfullt sätt. Så här skrev denna kommitté som ett tillrättaläggande vad gäller schablonersättningen: ”Vid ett eventuellt övervägande om övergång till schablonisering av bidragen bör man ta hänsyn till dessa risker och skapa garantier för att rådgivningen även i fortsättningen skall vara kostnadsfri för den enskilde och att utåtriktat arbete kan inrymmas i verksamheten.” Det är just vad vi har gjort i socialförsäkringsutskottets betänkande. Där tillförsäkrar vi oss möjligheten att återkomma, om det skulle visa sig att det här inte är rätt väg att gå. Nu tror jag inte att det prestationsrelaterade bidraget har samma effekt som i början när denna verksamhet så snabbt expanderade. Man öronmärker inte dessa pengar i landstingens ekonomi och låter dem gå tillbaka, utan de ingår nog i den allmänna budgeten. Landstingen känner säkert sitt ansvar för denna verksamhet. Jag tror inte att någon landstingspolitiker med vett och vilja vill få bort en verksamhet där man arbetar med att förebygga aborter. Som jag sade i mitt anförande är det en verksamhet som har bedrivits i tio års tid. Jag är inte heller säker på att det är just preventivmedelsrådgivningen i sig som verkar mest abortförebyggande. Under kommitténs arbete framkom att det fanns olikheter mellan länen och landstingen. I vissa av dem hade man en mycket väl utbyggd preventivmedelsrådgivning, men för den skull hade man inte låga aborttal. Det är mycket annat kring aborterna som har stor betydelse. Människors levnadsvanor, deras sätt att vara, bakgrund osv. betyder mycket. Det är viktigt att preventivmedelsrådgivningen får fortsätta i samma utsträckning som nu, och det skriver också den enhälliga abortkommittén i sitt betänkande. Det står så här: ”Våra överväganden och förslag till en förbättrad abortvård och abortförebyggande åtgärder m.m. kan enligt vår mening till stor del genomföras inom befintliga ekonomiska ramar och organisation.” Schablonersättningen innebär också att man har samma ramar att röra sig med. Därför uppkommer inte den förändring som Anita Bråkenhielm tror. I dag anlitar 18 96 privatläkare, och 33 26 av kostnaderna går till dessa läkare. Man har ju ett annat ersättningssystem inom den förebyggande verksamheten. Det är möjligt att resurserna kan utnyttjas på ett annat sätt. Jag håller med om att man när det gäller gynekologisk sjukvård har ett behov av att söka en läkare som man känner förtroende för. Det behovet skall man också kunna få tillfredsställt sedan detta förslag gått igenom.
Herr talman! Jag vill säga till Anita Bråkenhielm att vi inte alls missuppfattat detta med schemaläggningen av läkarnas arbetstid och läkarnas jourkompensation. Läkarna är den enda personalgrupp inom den offentliga sjukvården som inte har schemalagd tjänstgöring under obekväm arbetstid — lördagar, söndagar och helger. Detta har de andra personalgrup perna. I stället har läkarna detta jouravtal, som de lyckades tilltvinga sig i förhandlingar med Landstingsförbundet under hänvisning till att läkarnas arbetstid och arbetsinsats var så pressande efter en jourtjänst från fredag till måndagmorgon, att de behövde 14 dagars ledighet för att hämta upp sig igen. Vad använde läkarna denna jourkompensation till? Ja, inte var det till att spela golf eller att lägga patiens, såsom det har sagts, utan det var till att extraxnäcka, och det är det vi vänder oss mot. Om läkarna har ett så pressat arbetsschema att de behöver denna kompensationstid för att vila upp sig på för att kunna ta hand om patienterna på rätt sätt, skall de också använda den tiden att vila på och inte till att skaffa sig extraförtjänster.
Herr talman! Först till Karin Israelsson! Jag var kanske litet oklar när jag talade om angelägenheten av att preventivmedelsrådgivningen blir gratis för patienterna även i fortsättningen. Om vi förutsätter att jag återgår till mitt gamla yrke på den offentliga mödravårdscentralen, blir preventivmedelsrådgivningen gratis för patienterna. Men det blir den inte om jag öppnar fritidspraktik i staden — då får patienten betala hela kostnaden. Detta gäller åtminstone i mitt landsting, eftersom centern där är tillräckligt stark för att kunna motsätta sig varje form av fritidspraktik. Jag tackar också Margö Ingvardsson för ett klarläggande av vad hon tidigare sagt, dvs. att det gällde jourtjänst under obekväm tid, vilket inte framgick av vad hon sade. Att denna tjänstgöring inte är schemalagd beror på att det skulle bli ännu dyrare för arbetsgivaren än vad det nuvarande avtalet är. Dessutom klarar vi en helgjour på en vecka. Det må väl vara var och en obetaget att bestämma vad som är den angelägnaste uppgiften, om det är att ägna sig åt sitt yrke om behov finns — det finns kanske inte i dag i samma utsträckning som tidigare när det var mycket ont om läkare åtminstone i vissa delar av landet — eller om det är att ägna sig åt någonting annat.
Herr talman! Det är fel, Anita Bråkenhielm, att jouravtalet inte innebär ökade kostnader för sjukvårdshuvudmännen. Jouravtalet innebar att landstingen måste inrätta 2 000 nya tjänster för att ha läkare i arbete när de jourkompensationslediga vilade ut efter den ansträngande jourtjänstgöringen. I mitt sjukvårdsområde — nordöstra här i Stockholms län — kostar det landstinget 150 milj.kr. på ett år att ge läkarna denna kompensationsledighet. Det är pengar som enligt mitt förmenande borde användas på ett annat sätt.
Herr talman! Jag vill be Margö Ingvardsson att lyssna på vad jag säger. Det är självklart att jouravtalet blir mycket dyrt för sjukvårdshuvudmännen. Det var mycket billigare på den tiden läkarna hade obegränsad arbetstid och ungefär samma lön som en lågstadielärare och fick alla sina inkomster från prestationerna på mottagningen. Det blev naturligtvis mycket dyrare för arbetsgivaren efter sjukronorsreformen. Därmed inte sagt att jag inte tycker att sjukronorsreformen var en bra reform. Men jag sade att en schemalagd arbetstid dygnet runt skulle bli ännu dyrare.

Herr talman! För ett par år sedan antog riksdagen en ny hälsooch sjukvårdslag. Kungslinjen i den lagen är lika rätt till hälsooch sjukvård — var du än bor och vem du än är. För att säkerställa denna fina målsättning gav riksdagen landstingen planeringsansvar. Riksdagen var glädjande enig om den nya hälsooch sjukvårdslagen. För centerpartiet, som av hävd värnat om regional rättvisa och alla människors lika värde, var den nya hälsooch sjukvårdslagen en framgång. Vad är det då som utgör grunden för lika rätt till hälsooch sjukvård? Det är i huvudsak två faktorer: för det första de pengar som finns till förfogande, för det andra läkartillgången. I dag råder en mycket ojämn fördelning av såväl pengar som läkare. Uppgörelsen mellan Landstingsförbundet och socialdepartementet är ett steg på vägen mot en rättvisare fördelning av statens pengar till de olika sjukvårdshuvudmännen samt ett steg mot en bättre läkarfördelning. Centern ser uppgörelsen som en av många åtgärder för att leva upp till den nya hälsooch sjukvårdslagens målsättningar. Riksdagen har ansvar för att landets alla regioner ges likartade möjligheter. Centern, som är ett rättvist, icke socialistiskt parti med en djup känsla för regional rättvisa, har i och med denna uppgörelse nått en framgång. När landstingen skall planera för hälsooch sjukvård skall man räkna den offentliga och privata vården som resurser som tillsammans skall ge lika rätt till hälsooch sjukvård. Beträffande tandvården har detta i några år varit en självklarhet. I de flesta landsting har man gjort upp tandvårdsplaner, där privata tandläkare tillsammans med folktandvårdens tandläkare har gett ett rättvist utbud till länens alla delar. Samarbetet har varit bra. Motsvarande traditionella goda och öppna samarbete har av olika anledningar inte kommit till stånd rörande hälsooch sjukvårdens lokalisering och utbud. Centern ser det som en självklarhet, att samma goda samarbete uppnås mellan sjukvårdshuvudmännen och de privata vårdgivare som arbetar med hälsooch sjukvård. Jag vill också beröra centerns inställning till privata läkare och privatverksamhet över huvud taget inom kommunala och landstingskommunala ansvarsområden. Vi är övertygade om att monopol aldrig är bra. Alternativ är bra. Privat sjukvård kan också ses som en praktisk kontroll — en jämförelse. Det viktigaste är inte vem som utför en arbetsuppgift — det viktiga är att kommuner och landsting och riksdag kan leva upp till sitt politiska ansvar att tillse att regioner och invånare behandlas rättvist. I fråga om hälsooch sjukvården är centerns idealbild att vi har privatläkare att tillgå över hela vårt land och att de inte som nu i huvudsak är koncentrerade till storstadsområdena. Vi behöver duktiga och seriösa privatläkare som samarbetar med landstingen för målsättningen: en bättre folkhälsa och lika rätt till sjukvård för alla, var man än bor och vem man än är. Hälsooch sjukvården uppgår i dag till ca 10 96 av vår bruttonationalprodukt. Efterfrågan på sjukvården ökar genom äldreutveckling, missbruk och vällevnadssjukdomar. Trycket på sjukvården ökar också genom att forskningen och den tekniska utvecklingen på området medför att fler och mer kvalificerade ingrepp kan göras för att rädda liv eller för att ge livet ett bättre innehåll. Vårt lands offentliga utgifter ligger högt och vi har dessutom stora underskott i den samlade offentliga ekonomin. Allt talar för att hälsooch sjukvården några år framöver får leva under knapphetens kalla stjärna. Kommuner och landsting kommer att få hjälpa till med att minska statens budgetunderskott — oavsett regering. Centern anser emellertid att hälsooch sjukvård är ett område som inte får nedrustas. Det finns här starka skäl att påpeka att när det gäller offentlig och privat sjukvård så är båda till större delen finansierade av skattemedel. Arbetsgivaravgifter/egenavgifter upplevs som skatter även om de kallas socialförsäkringsavgifter eller något annat. Alla pengar går in kollektivt. Det innebär att när sjukvårdens kostnader skall bedömas måste både offentlig och privat vård i praktiken räknas som av offentliga medel betald sjukvård. När de statliga bidragen till hälsooch sjukvården skall beräknas är det därför viktigt ur regional rättvisesynpunkt att räkna samman de belopp som går till offentlig sjukvård och till privat sjukvård. Det är också utomordentligt viktigt att nu påbörja utjämningen mellan olika sjukvårdshuvudmän när det gäller såväl statligt utgående ersättningar som när det gäller läkartillgången. Om riksdagen skulle ha beslutat att det gamla systemet skulle ha fortsatt, skulle vi fått ett än orättvisare sjukvårdsutbud. Vi skulle ha avlägsnat oss från hälsooch sjukvårdslagens målsättningar om lika rätt till hälsooch sjukvård för alla. Jag övergår nu till att något kommentera det namnupprop som läkarföreningarna arbetat med i våra storstäder. Centern har i dag mottagit 70 000 namnunderskrifter från Stockholm. I första uppropspunkten säger man: Du förlorar din rätt att själv välja doktor. Det är inte riktigt. Stockholm kommer att ha kvar alla sina landstingsläkare samt alla heloch deltidsprivatläkare. I andra uppropspunkten heter det: Alternativ som läkarhus, City Akuten och privatläkare som kommer till dig försvinner. Detta är också felaktigt. Läkarhusen, City Akuten, privatläkarna och jourläkarna som kommer hem till patienterna kommer också att finnas framöver. I tredje uppropspunkten står det: Dina sjukförsäkringspengar hamnar hos landstingen som får monopol på sjukvården. Inte heller denna punkt är riktig. Sjukförsäkringspengarna går som tidigare till staten. Liksom tidigare ger staten en del av dessa pengar till landstingen, och en del går direkt liksom tidigare från försäkringskassan till heloch deltidsprivatläkarna. Sedan frågar man avslutningsvis: Vill du ha kvar din rätt att välja doktor även i framtiden? Självfallet svarar varje människa i detta land ja på den frågan. Uppropet ger felaktigt sken av att den rätten skall försvinna. Personligen är jag övertygad om att ett korrekt utformat upprop också hade samlat alla dessa namn. Ett korrekt upprop skulle ha formulerats så här: Vii Stockholm har tillgång till en sjukvård som där är bättre utbyggd än i de flesta andra delar av landet. På ett bra sätt har här privata initiativ kunnat komplettera den landstingsdrivna vården. Nu finns ett förslag som i korthet innebär: —- Vi i Stockholm kommer att ha kvar alla de resurser och pengar vi nu får från staten. Det är mycket mer pengar än vad mycket fattigare län runt om i riket får. —- Vi i Stockholm kommer att ha kvar alla privatläkare på heloch deltid som vi i dag har. — De ökade resurser för sjukvård, som i framtiden kommer, skall fördelas rättvisare mellan länen. Mot bakgrund av att inga av de nuvarande resurserna i storstadsområdet tas bort och att alla nuvarande heloch deltidspraktiker får garantier för fortsatt värdefull verksamhet, anser jag det vara rimligt och rättvist att tillkommande resurser går till de läkarglesa områdena och att alla människor skall få tillgång till läkare och att också dessa områden skall ha en chans att få tillgång till privatläkare. Jag är faktiskt övertygad om att huvuddelen av de 70 000 människor som tecknat på de felaktigt ställda frågorna också skulle vara beredda att skriva på ett sådant korrekt upprop som jag här har skisserat. De skulle ha gjort det med kommentaren: Ja, får vi har kvar det vi har i dag, så är det inte mer än rätt att övriga landet nu får ta ett steg mot vår servicenivå på hälsooch sjukvårdsområdet — även om det är ett litet steg. Jag är övertygad om att det finns hundratusentals människor i den här regionen som har detta rättvisa och solidariska sinnelag och som därför skulle stödja Dagmarförslaget — bara det presenterades på ett korrekt sätt av de läkare och politiker som är ute och talar i ämnet. Detta riksdagsbeslut skall följas upp av överläggningar mellan sjukvårdshuvudmännen, Läkarförbundet och andra organisationer som organiserar privata vårdgivare. Det är centerns förhoppning att de överläggningarna skall kunna ske i en positiv anda. Sjukvårdshuvudmännen måste förstå att privata vårdgivare måste få en rimlig trygghet och rimliga förutsättningar att utöva sin verksamhet. Samtidigt måste de privata vårdgivarna förstå att landstingen och de tre landstingsfria kommunerna måste leva upp till hälsooch sjukvårdslagens rättighetsoch rättviseparagrafer. Diskussionen runt det s.k. Dagmarförslaget har i huvudsak gällt privatpraktiserande läkare. Vi har emellertid också en annan stor och viktig yrkeskår — privatpraktiserande sjukgymnaster. För min del förutsätter jag att de nyss nämnda uppföljningsförhandlingarna skall räta ut de frågetecken som finns. Det måste helt enkelt vara ett gemensamt intresse att ett förtroendefullt samarbete uppstår som ger trygghet till de privata sjukgymnasterna och deras patienter. Jag vill också beröra en artikel, Rättvis sjukvård i hela Sverige, som Nils Carlshamre tidigare har tagit upp och som i dag är publicerad i Svenska Dagbladet. Den är undertecknad av fyra läkare som helhjärtat stöder det s.k. Dagmarförslaget. Det verkligt intressanta är emellertid att när artikelförfattaren skickade ut sin artikel till tre kolleger, så kom artikeln tillbaka med hela 40 namnunderskrifter av läkare. Fler och fler läkare ställer nu dagligen upp bakom förslaget, allteftersom informationen når ut. Min egen erfarenhet är att när patienter och läkare nås av en korrekt information om det beslut som riksdagen nu skall fatta så säger de allra flesta ja till förslaget.

Partiprogramgruppen vill avskaffa landstingen och därmed det folkliga inflytandet. Framstående partiföreträdare säger att sjukvården i stället skall finansieras med sjukvårdsförsäkringsavgifter, s.k. arbetsgivaravgifter/egenavgifter, vilka måste höjas till en nivå som vore att betrakta som rena dråpslaget mot all småföretagsamhet. Eftersom centern bara kan bygga upp sitt decentraliserade samhälle med små och medelstora företag är detta en utmaning mot centerpartiet. En annan framstående moderat partiföreträdare säger att det skall vara individuella tvångsvis uttagna avgifter som skall följa var och en. Moderaterna har också lagt fram förslag i riksdagen om en indragning från landstinget, på drygt 5 miljarder kronor per år. Detta motsvarar, herr talman, var tionde läkare, var tionde sjuksköterska, var tionde sjukgymnast, var tionde hemsamarit osv. Det blir i många landsting ett direkt hot mot bl.a. högspecialiserad vård, sjukhemsbemanning och hemsjukvård. Vad är det egentligen moderaterna har i sitt framtidsperspektiv när det gäller sjukvården? Jag tror att man på olika håll i samhället har skäl fundera över detta. Så här skriver också moderaterna i sin reservation till socialutskottets yttrande: ”De försäkrade avstår således från en del av lönen till sjukförsäkringen som försäkringspremier. Försäkringsersättningen är härmed knuten till de försäkrade och inte till sjukvårdshuvudmännen eller andra vårdgivare.” I klartext innebär detta: Ju mer du tjänar, desto mer betalar du i sjukförsäkringspremie och desto mer och bättre vård skall du ha! Om man gör den här knytningen, vad händer då för dem som har liten eller ingen inkomst? Vilken rätt till sjukvård får den handikappade förtidspensio nären? Vilken rätt till sjukvård får en hemarbetande make med ansvar för barnen? Vilken rätt till sjukvård får den deltidsarbetande kvinnan? Vilken rätt till sjukvård får alla studerande i vårt land? Vilken rätt till sjukvård får låginkomsttagaren? Alla dessa — och många fler — måste ställa sig denna fråga om sjukförsäkringsavgiften skall vara en individuellt utskriven biljett till vård. Moderaternas sammantagna budskap under det senaste halvåret kan tyvärr inte tolkas på annat sätt än att vård efter behov skall ersättas med vård efter förtjänst. Låt mig säga att centern, med vår tradition och vår folkliga förankring, aldrig kommer att gå ifrån principen: vård efter behov — lika rätt till hälsooch sjukvård var du än bor och vem du än är. Den uppgörelse som riksdagen strax skall besluta om är en tvåårsuppgörelse. Centern vill redan nu säga till olika partier och till Läkarförbundet att när det är dags för nästa uppgörelse kommer vi att arbeta för att samma huvudprinciper skall bli vägledande, nämligen en rättvisare fördelning av pengar och en rättvisare läkarfördelning. Jag vill också uttala en förhoppning om att de partier som på riksplanet gjort denna uppgörelse ute i landstingen tillsammans skall tillse att målsättningarna lika rätt till hälsooch sjukvård samt offentlig och privat vård i god samverkan skall bli verklighet steg för steg. Jag övergår så till att något kommentera bl.a. det Nils Carlshamre sade i sitt första inlägg. Han talade om inkompetensen hos norrlänningar. Nu vill jag på skarpen säga ifrån, att det här icke är en Norrlandsfråga. T.o.m. Stockholm har i sina ytterområden mycket svårt att rekrytera läkare, och många län söder ut har precis samma situation. Han tog också upp att de jourbilar som nu finns på 30 orter skulle försvinna. Vad har Nils Carlshamre för underlag för detta påstående? Jag vet att centern och socialdemokraterna i Norrbotten redan är ense om att verksamheten där skall fortsätta, jag vet att det är så också i Västerbotten, och det här diskuteras nu hela tiden. Sedan talar man om valfrihet. Ja, de områden som i dag har det största läkarutbudet — både offentligt och privat, för de sakerna hör ihop — har en valfrihet. Det är där moderaterna och delvis folkpartisterna nu är ute och skrämmer folket med att deras valfrihet skall försvinna. Men ta och tänk litet grand på den stängda vårdcentralen i Norrlands inland, där man har att åka en sträcka som från Stockholm till Linköping för att nå nästa läkare! Man ironiserar över att Karin Israelsson berättade att Malmö har fyra läkarbesök per invånare och Västerbotten har två — Västerbotten ligger inte sämst till — och säger att det är stora skillnader. Men det är att lägga märke till att väldigt många läkarbesök i Västerbotten görs hos korttidsvikarier, och då är det faktiskt inte samma slags läkarbesök som man diskuterar. Kort sagt skulle jag vilja förklara: Under mina 17 år i heltidspolitiken har jag aldrig upplevt en så orättfärdig debatt som den moderaterna och delar av Läkarförbundet har fört i denna fråga. Jag har aldrig sett bockfoten så tydligt sticka fram under hela mitt politiska liv.

Herr talman! Börje Hörnlunds beskrivning av vad han kallar moderat sjukvårdspolitik är knappast värd en kommentar. Det är en ren frihandsteckning utan kontakt med verkligheten. Han låtsas som att han har sett ett förslag någonstans om individuell försäkring, där både avgifter och förmåner skulle vara inkomstrelaterade. Ingen har någonsin ens tänkt en sådan tanke. Förmånerna är lika för alla försäkringstagare, men som vid all allmän försäkring relaterar vi avgifterna till inkomsterna. Den fattige får samma förmåner för en låg avgift som den rike för en hög. Det är en självklarhet, Börje Hörnlund, för alla som har en aning om försäkringar — det må sedan röra sig om 17 eller 20 år. Resten av Börje Hörnlunds beskrivning av moderat sjukvårdspolitik är av ungefär samma kvalitet. Jag vet inte om Börje Hörnlund är aningslös eller om han faktiskt kallblodigt och genomtänkt medverkar till vad han gör. Han säger att monopol aldrig är bra men att alternativ är bra. Han säger också att all sjukvård är av offentliga medel betald sjukvård. Jag undrar om det inte är där som skillnaden ligger, liksom när det gäller de där fyra läkarna som tydligen på fullt allvar tycks tro att sjukförsäkringens pengar är statliga pengar. Det är de ju inte. Vi har omsorgsfullt hållit i sär försäkringssystemet och statens affärer. Våra försäkringskassor är inte ens statliga myndigheter. De är enskilda. Det har också varit en avsikt med detta: vi skulle inte ha en statlig sjukvårdsförvaltning över oss. Men Börje Hörnlund tycks faktiskt på fullt allvar tro att det handlar om att fördela statsbidrag, varför regeringen och Landstingsförbundet lämpligen kan förhandla. Så är saken klar. Men på det sättet förhåller det sig inte. Visst har vi alltid förhandlat om ersättningen till sjukvårdshuvudmännen, men det har gällt förhandlingar om ersättningens storlek: hur många kronor man skall ha och hur taxorna skall se ut. Men här har man i en förhandling avtalat om en förändring i grunden av sjukförsäkringssystemet. Det har aldrig varit meningen att det som har varit ett individuellt sjukförsäkringssystem skulle bli ett system för uppbörd av landstingsskatt via arbetsgivaravgiften. Det har man förhandlat sig till. Sådant har riksdagen aldrig utsatts för tidigare, varken under de senaste 17 åren eller tidigare. Jag tror alltså att det är här som den stora skillnaden ligger. Sjukförsäkringen är icke staten, och staten är icke sjukförsäkringen. Sjukförsäkringen är försäkringstagarnas försäkring. Gertrud Sigurdsen sade — och jag tyckte mig förstå att Börje Hörnlund menar detsamma — att det är patienten, den sjuke, den försäkrade, som skall stå i centrum. Det har varit meningen med vår sjukförsäkring, men så är inte fallet nu.

Herr talman! Jag har mycket noggrant följt den moderata debatten under det senaste halvåret, och jag känner samma förtvivlan som många rejäla moderater ute i praktiskt landstingsarbete. Inom centerpartiet vet vi vart det leder, om man avskaffar landstingen och därmed överlåter till läkarna att fritt etablera sig. Vi vet vad en förlust av drygt 5 miljarder kronor varje år framöver betyder — vilket moderaterna har reserverat sig för i riksdagen. Den här debatten är otäck också på många andra sätt. Ute i landstingen måste de moderata företrädarna följa med i den centrala sången. Många gånger för de en rent destruktiv debatt om det som de själva i egenskap av t.ex. sjukvårdsstyrelseordförande är satta att handha. Hur skulle det vara om Pehr Gyllenhammar fick för sig att lägga ned Volvo men ändå skulle kräva att få sitta kvar som verkställande direktör och som ansvarig för verksamheten? Litet av en sådan syn kan man i dag skönja i moderaternas agerande ute i landstingen. Det börjar kännas ganska tungt och svårt för ansvarsfulla centerpartister att samarbeta för att vidareutveckla landstingsvården — det finns mycket därvidlag som behöver bli bättre. Det börjar också kännas litet otäckt med moderaternas ursinniga angrepp mot oss i centerpartiet. Man angriper oss därför att vi ställer upp för en uppgörelse som kommer att leda till en viss utökning av den privata vården och inte — som var fallet när vi hade moderata och folkpartistiska sjukvårdsministrar — en minskning med 20 9. Jag kan tala om att i Västernorrlands läns landsting har centern motionerat om att Örnsköldsvik till en del skall försörjas med privatläkare. Förra veckan kom svaret från den socialdemokratiska majoriteten. Vår motion bifölls. Dessutom sade socialdemokraterna: Vi vill också försörja Ånge kommun med privatläkare. Nu gäller det naturligtvis att privatläkarna själva är beredda att ställa upp.

Herr talman! Börje Hörnlund grips av förtvivlan varje gång han tar del av den moderata sjukvårdsdebatten. Jag grips aldrig av förtvivlan, inte i någon debatt. Debatt är alltid någonting nyttigt, aldrig någonting som får en att gripas av förtvivlan — om man nu inte är en monopolist som är rädd för att höra mer än en åsikt. Jag kan lugna Börje Hörnlund genom att säga att vi moderater inte kommer att lägga fram något förslag om ett avskaffande av landstingen. Om Börje Hörnlund hade följt den moderata debatten så väl som han påstår att han gjort, skulle han för länge sedan ha uppfattat att det inte finns underlag för ett sådant förslag. Det är dock riktigt att att ett sådant har framlagts av en programgrupp. Men därvid har det också stannat. Något förslag i nämnd riktning kommer inte att aktualiseras. Vi är medvetna om — även jag — att det alltid kommer att behövas organ ungefärligen motsvarande de nuvarande landstingen för administrationen av vår sjukvård. Det är helt klart. Om landstingen därutöver skall hålla på med allt möjligt annat är en annan fråga. Man kan verkligen diskutera vad landstingen egentligen skall syssla med, om de skall vara förmyndare för andra vårdgivare etc. Det är som sagt en annan sak. I jämlikhetsdebattens allra yraste ungdom anfördes ofta ett speciellt exempel, inte minst från ett visst ungdomsförbund, som stod, och väl fortfarande står, Börje Hörnlund mycket nära. Det gällde ett förslag om att avskaffa första klass på tågen. Jag var alltid förundrad över det förslaget. Jag brukade svara: O.K., jag kan visst tänka mig en enhetsklass på tågen — men det är väl i rimlighetens namn andra klass som skall avskaffas och inte första klass. Det är precis där vi är återigen. Man påstår att det bedrivs någon sorts andraklassjukvård, på grund av den brist på läkare och sjukgymnaster som föreligger på sina håll i Norrland och Värmland och kanske även i Kalmar län. Det kan även gälla Älvsborgs län och Skaraborgs län, där läkarbristen är ännu större. Om man inte är i stånd att göra en utjämning uppåt — vilket man uppenbarligen inte är — skall man i varje fall se till att det blir en utjämning nedåt, så att vad man anser vara förstaklassvård i stället blir ”andraklassvård”. Det enda man möjligen kan åstadkomma med den här propositionen är således en utjämning nedåt. Det finns ingenting i propositionen som tyder på att man skall kunna nå något av de åsyftade målen om en jämnare fördelning, en större jämlikhet i vårdutbudet. Möjligen kan man något nagga resurserna i kanten, där de anses vara för stora. Men man kan inte flytta resurserna någon annanstans. Man avskaffar första klass när vi andra är i färd med att avskaffa andra klass för att göra vården i dess helhet förstklassig.

Herr talman!

Med vårt förslag däremot skall de som i dag redan har första klass få behålla den. Jag är inte pessimistisk när det gäller möjligheterna att läkarna så småningom skall ta sig ut. På tandläkarområdet fanns det inte — inte heller under de sex borgerliga åren — någon fri privattandläkaretablering, bara ersättningsetablering. För varje år som gick kom det emellertid tandläkare längre och längre ut i bygderna. Till slut hade alla regioner de tandläkare som de önskade. Jag är övertygad om att vi så småningom, om vi håller på dessa principer, kommer att få uppleva samma sak på läkarområdet. Nils Carlshamre säger att de som vill bli privatläkare inte har någon valfrihet. Jo, de har faktiskt valfrihet. De kan helt fritt etablera sig på en yta motsvarande två tredjedelar av riket. De har möjlighet att ta kontakt med ett antal centerledda landsting som i dag söker privata etableringar. Det är inget yrkesförbud. Var och en kan utöva sitt yrke, om han inte kräver att staten osett skall betala notan. Nu är faktiskt staten beredd att betala notan i en mycket stor del av vårt land. Då skall man inte använda ord som ”yrkesförbud”. Personligen anser jag att det förslag som den högerledda regeringen i Norge har lagt fram när det gäller etableringar där är ett hårdare förslag än det vi nu diskuterar. När moderater yrar om socialism skall de komma ihåg att de då i stor utsträckning anklagar högerregeringen i Norge.

Herr talman! Jag är f. d. förhandlare för landstinget i Jämtlands län. Som sådan lyckades jag inte rekrytera läkare för att besätta alla de inrättade läkartjänsterna. Av den anledningen är jag inkompetensförklarad av Nils Carlshamre, som dessutom hävdar att Jämtland är det läkartätaste länet i landet. Trots detta har jag för avsikt att tala om en mer rättvis läkarfördelning. Låt oss för en stund tänka oss hälsooch sjukvården som en nödvändighetsvara för människorna i det här landet. Låt oss leka med tanken att den, som många andra varor, bjuds ut och säljs på en marknad. Då inträffar emellertid det att utbudet ser olika ut. På en del håll finns marknadstorg med ett stort utbud både kvantitativt och kvalitativt sett — många och fina varor alltså. För människorna som har tillgång till detta marknadstorg är valfriheten bedövande stor. De kan välja mellan distriktsläkare, landstingets akutsjukvård, företagshälsovård, privatläkare, City Akuten och övriga fritidspraktiker. Eftersom detta valfrihetens och marknadens torg också har hemkörning, kan kunden/patienten om hon så vill och känner behov ringa och beställa varan så ofta hon vill. Priset är i dessa områden lägre än i andra delar av landet. I andra delar av landet, där valfriheten inte alls existerar på samma vis, är varan sällsynt och priset högt. Någon valfrihet finns över huvud taget inte. Om man får tillgång till varan är det i form av en distriktsläkare, ofta olika för var gång — på sista tiden benämnda ”stafettlag”. Så formas parollen: Åt var och en efter marknadens tillgång. Men, herr talman, det var ju inte alls så grundtanken var när den offentliga sektorn började byggas ut. Då löd Gustav Möllers politiska paroll: Åt var och en efter behov. Denna Möllers paroll fanns också i tankarna när den nya hälsooch sjukvårdslagen började arbetas fram i början av 1970-talet. Sjukvårdskostnaderna hade stigit kraftigt under 1960-talet, och orsakerna till det var flera: den förändrade samhällsoch befolkningsstrukturen, ökade anspråk från människorna, de professionella vårdgivarnas styrning osv. Kostnaderna för sjukoch hälsovård utgjorde 10 96 av BNP 1983 — att jämföras med 3 90 1960. Paradoxalt nog kom inte folkhälsan att förbättras trots mera resurser — tvärtom. Medellivslängden för män är i sjunkande — för kvinnor har den stagnerat. I denna situation föddes tanken på prevention som en rationell metod att förebygga ohälsa och ökad vårdkonsumtion. Den nya hälsooch sjukvårdslagen är här kulmen på en ideologisk debatt, vars målsättning blev 2 §i denna lag: ”Målet för hälsooch sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.” Just nu håller denna ramlag på att sättas i sjön runt om i landstingen. 2 § liksom de övriga paragraferna i hälsooch sjukvårdslagen håller på att få sin praxis, t.ex. paragrafen om att ”medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador”. För att återgå till bilden av hälsooch sjukvården som en vara, skulle man kunna säga att målen för den nya hälsooch sjukvården och den lag som vi stiftade för två år sedan var att dels skapa en bättre balans mellan utbud och efterfrågan, dels styra utbudet så att orsakerna till efterfrågan angrips. Herr talman! Med nuvarande ordning och med nuvarande koncentration av läkare till vissa delar av landet håller de nya målen på att glida oss ur händerna på flera sätt. Jag skall ge tre exempel på detta. 1. I de områden där koncentrationen av läkare är stor fortlever det gamla laga-och-lappa-systemet. Privatläkarkåren, fritidspraktikerna, är ju akutsjukvårdare, utan vare sig uppföljningsansvar eller ansvar för en förebyggande hälsovård. Landstingens planering och målsättning för hela befolkningen i en sådan region blir därmed mycket svår att genomföra. 2. Eftersom den privata verksamheten betalas från samma konto som den offentliga, innebär det att en expansion av den privata sektorn krymper den relativa andelen medel för offentlig vård. Vi kan ju knappast förvänta oss någon större ökning av den totala kakan. Med tanke på vad jag nyss sagt om vad den privata vården sysslar med, raseras de hälsopolitiska målen. 3. Övriga landet, framför allt skogslänen, kan över huvud taget inte ta sikte på målen i hälsooch sjukvårdslagen, därför att man där inte får några läkare att tjänstgöra. De vikarier som tjänstgör från en halv dag till sex månader har ”full huggning” med att laga och lappa allt det som blivit eftersatt då läkare har saknats. Det är mot denna bakgrund man skall se Dagmar-propositionen. Man kan kalla den en komplettering till beslutet om en ny hälsooch sjukvårdslag, som vi fattade för två år sedan. Men man kan också kalla den en ideologisk markering till förmån för en offentlig, av politiker styrd vård, på bekostnad av en kraftigt utökad privat vård. Herr talman! Vi socialdemokrater från skogslänen har under många år motionerat om en annorlunda och mera rättvis läkarförsörjning i landet. Vi har också en motion som behandlats i det här betänkandet. Den tar upp olika exempel på åtgärder som kan vidtas för att styra fler läkare till glesbygden. Ett av våra förslag är etableringskontroll, något liknande det förslag som finns i Dagmar-propositionen. Vi har pekat på att man i vissa fall, exempelvis i Gäddede i Jämtlands län, kan få åka 30 mil enkel resa, alltså 60 mil tur och retur, för att över huvud taget få träffa en läkare. Samtidigt hör dessa människor i Gäddede till dem som betalar mest skatt i landet, skatt för någonting som de bara med största möda kan utnyttja. Jag skulle vilja jämföra dem med de föräldrapar i Stockholm som intervjuades i TV för ungefär en månad sedan och som beskrev hur de brukade ringa efter fritidspraktikern så snart något var det minsta galet, och det brukade bli var fjortonde dag. Människorna i glesbygden har länge krävt en förändring, ett rättvisare system. Dagens förslag är ett steg i den riktningen. Vi vet att det inte löser problemen helt, men det är som sagt ett steg på vägen.

Den politiska viljan finns i dagens proposition och i utskottets betänkande, och den politiska kampen har kommit till ett bra uttryck här i kammardebatten. På många glesbygdsbors och folkhälsokämpars vägnar yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I skogslänen är läkare och sjukvårdspersonal våra bästa vänner. Men det är svårt för oss att få läkare. Hur har vi inte fått kämpa för det! Det gäller människor i knappa omständigheter, och de ber oss: Gör vad ni kan! Det är så svårt. Ni som kan utnyttja möjligheterna i storstadsområdena, ägna någon liten tanke åt de människor jag här har nämnt! Landsting och kommuner har prövat olika utvägar, men med liten framgång. Vi hoppades, att när det blev tillräckligt många utbildade läkare, då skulle läkarbristen försvinna. Men det blev inte bättre. Jag vill fråga de reservanter som har talat här i dag: Hur skall vår brist på läkare kunna upphävas? Skall glesbygdens folk ständigt leva i ovisshet om de kan få läkare när de behöver det? Skall inte människorna i glesbygden ha någorlunda samma möjligheter som andra? Det förslag vi nu diskuterar innebär ett försök att komma till rätta med missförhållandena när det gäller läkarförsörjningen i glesbygden. Jag vill i det här sammanhanget slå fast att jag definitivt inte är emot privata läkare, utan jag är i högsta grad för dem. De fyller en viktig uppgift. Men det är så svårt att få ut dem till de bygder vi nu pratar om. Det är väl, som Anita Bråkenhielm erkände, inte lika lönande att öppna en praktik i glesbygden. Däri ligger en orsak. Allas rätt till lika hälsooch sjukvård har vi varit överens om i denna riksdag, och den rätten bör vi hålla på. Men vi måste också leva upp till den, och det fattas mycket i det avseendet. För att belysa situationen i Värmland vill jag nämna några siffror. I östra sjukvårdsdistriktet, som omfattar Filipstads, Storfors och Kristinehamns kommuner, är 10 läkartjänster vakanta. I norra distriktet, som omfattar Torsbys, Sunnes, Hagfors och Munkfors kommuner, är 22,5 tjänster vakanta. I västra sjukvårdsdistriktet, som omfattar Arvikas, Edas och Årjängs kommuner, är 13 tjänster vakanta. I de centrala distrikten är det bättre. Centern i Värmland kommer att arbeta hårt för att fritidspraktikerna skall få fortsätta, och för att de skall komma ut i bygderna. Jag är inte för tvång och styrning. Det är aldrig en bra lösning. Men vad gör man, kära vänner, när inte sjuka människor kan få hjälp? Vi som sitter här är deras talesmän. Vi måste pröva oss fram på olika sätt och tillgripa de halmstrån som kan finnas. Därför ansluter jag mig till utskottets centerledamöters ställningstagande i denna fråga. Det gäller ett tvåårigt försök. Skulle inte försöket leda till förbättring får man pröva nya vägar. En rättvis fördelning av läkarna är vad som behövs. Landsbygdens folk måste också ha rätt till trygghet. Jag vill inte stå i riksdagens talarstol och vräka ur mig otidigheter. Tyvärr har vi fått höra sådana i dag. Jag har velat framföra vad som gäller för glesbygdens folk. Det är i många fall fattiga människor, människor av olika kategorier, som är ängsliga i svåra situationer. Tänk på detta när ni trycker på knapparna!

Herr talman! Ingemar Eliasson m.fl. har i motion 2490 tagit upp högkostnadsskyddet för handikappades sjukresor. Ett högkostnadsskydd infördes för några år sedan inom sjukvården. Detta innebär att personer som är i behov av omfattande och ofta upprepad sjukvård, vilket ofta gäller de handikappade, är försäkrade att bara behöva betala patientavgifter för ett begränsat antal vårdtillfällen. I detta högkostnadsskydd ingår dock inte sjukresor, och dessutom räknas behandlingar och träning endast som halva besök vid beräkning av vad som skall ingå i högkostnadsskyddet. Det är enligt vår uppfattning angeläget att dessa för de handikappade påtalade bristerna i högkostnadsskyddet nu åtgärdas. Folkpartiet anser därför att riksdagen bör fatta beslut om att i underlaget för högkostnadsskyddet också inräkna sjukresor och behandlingar. Eftersom vi inte ingår i socialförsäkringsutskottet, herr talman, vill vi ta upp detta i kammaren. Jag yrkar bifall till reservation nr 8 av centern och vpk.

Herr talman! Det var från början inte min avsikt att gå in i den här debatten, eftersom jag inte tillhör socialförsäkringsutskottet. Andra företrädare för centern har på ett utomordentligt sätt motiverat och pläderat för centerns inställning i detta ärende. Men Nils Carlshamres inledningsanförande var av den karaktären att jag kände mig tvingad att anmäla mig till debatten. Först vill jag säga, herr talman, att jag tillhör dem som ofta har hyst respekt för den saklighet och den kunnighet som brukar känneteckna Nils Carlshamres debattinlägg här i kammaren. I dag gjorde han mig djupt besviken genom sitt angrepp på landstingspolitikerna utanför storstadsregionerna. Carlshamre ifrågsatte de norrländska landstingens åtgärder för och förmåga att rekrytera läkare. Han nära nog inkompetensförklarade landstingspolitikerna och deras mångåriga insatser för sina landstingsområden. Det var, herr talman, ett av de fulaste politiska skamgrepp som har tagits här i kammaren, tror jag. Det visade hur långt ifrån en seriös och allvarlig debatt om ett svårt problem moderaterna i dag står. Jag reagerar därför att jag tillhör dem som under många år försökt rekrytera läkare till ett landsting i ett skogslän. Jag tillhör dem som har fått stå med mössan i handen och böna och locka och ändå inte lyckas. Jag skulle vilja fråga Carlshamre: Vilket underlag har Carlshamre för sina slutsatser? Har Carlshamre tagit del av alla de offensiva rekryteringsplaner som landstingen i Norrlandslänen har? Har Carlshamre någonsin försökt sätta sig in i skogslänens problem? Uppenbarligen inte. I åratal har de norrländska landstingen på olika sätt försökt locka läkare. Man har försökt anpassa tjänsterna efter läkarnas krav, man har inrättat överläkaroch biträdande överläkartjänster långt utöver vad som är rimligt. Man har beslutat om generösa regler för deltagande i sjukvårdskonferenser och för resor och om olika former av utbildningsmöjligheter. Man har också lockat med fina tjänstebostäder och försökt ordna jobb åt läkarnas makor eller makar. Jag tvekar inte att säga: För ingen annan yrkesgrupp inom landstingen har landstingspolitikerna ställt upp med så förmånliga villkor som för just läkarna. Trots att landstingen här balanserar på gränsen till det otillåtna i fråga om förmåner tycks det enligt moderat bedömning ändå ha gjorts för små insatser. Då vill jag fråga: Vilka andra förmåner tycker Nils Carlshamre att man skulle ha erbjudit? Det finns ju ändå gränser för hur långt landstingspolitiker kan gå i fråga om förmåner till en viss yrkesgrupp. Jag tror att det finns anledning att säga: Denna sjukvårdens högst betalda grupp kan man inte lämna förmåner till vilket pris som helst. Jag skulle också vilja fråga: När har moderaterna ställt upp och visat samma intresse för förmåner till andra inom sjukvården engagerade? Dagmar-förslaget innebär att man får en rättvis fördelning mellan fattiga och rika regioner. Det handlar om en rättvis fördelning av resurserna. Det handlar om att människorna i skogslänen inte skall behöva betala storstadsregionernas överstandard i sjukvård, medan de själva inte har möjlighet att se en läkare på kanske flera månader.
Herr talman! Nu är vi tillbaka där vi började. Vad jag sade var att om det finns en läkarbrist i bl.a. Norrland kan det inte bero på Norrland. Det är bevisat och vi är alla överens om att Norrland är ett så attraktivt område att flera människor än som kan försörjas där vill bo där. Det finns inget exempel när det gäller andra högutbildade grupper på att det skulle vara omöjligt att rekrytera arbetskraft till Norrland. Jag vägrar att tro att just läkarkåren består av så egendomliga individer att de har helt andra prioriteringar än alla de andra. Jag vet inte vad det då kan bero på. Jag bara säger att så här är det, och om Börje Hörnlund och P-O Eriksson vill ta åt sig detta som en kritik av sig själva i egenskap av landstingspolitiker må det vara hänt.
Herr talman! Det här är intressant. Det finns 130 vakanta tjänster i ett landsting som Norrbotten och läkarna har fri lejd dit, men man vill inte. Då är frågan: Skall en region som den det här är fråga om, ett skogslän med redan små resurser, vara med och betala för någonting som den inte får? Uppgörelsen innebär att man får en bättre utjämning också av de ekonomiska resurserna. Vi tar inte en enda krona från någon annan region, men vi behöver inte vara med och betala överstandarden i andra regioner.
Herr talman! Allt detta är redan avhandlat. Jag vill bara till protokollet få antecknat att jag icke har behov av någon ytterligare replik i detta replikskifte.

Herr talman! Arrendelagstiftningen har, liksom all lagstiftning som ingriper i avtalsförhållanden, att ta hänsyn till två, ibland motstridiga, intressen. Det är jordägarens krav på ett betydande inflytande över sin egendom och arrendatorns krav på långsiktighet och trygghet i sin näringsverksamhet, jordbruksdriften. Det är därför viktigt att lagstiftningen utformas med detta i åtanke. Som framgår av betänkandet har på utskottets initiativ den föreslagna lagen om arrendatorers rätt att förvärva arrendeställe brutits ut. Lagförslaget jämte aktuella motioner har nu gått ut på remiss till ett stort antal instanser. Från utskottets sida förväntar vi oss att remissyttrandena tillsammans med de synpunkter som framkom vid utskottets hearing i Vänersborg den 7 maj samt i skrivelser till och uppvaktningar inför utskottet, skall ge ett bra och allsidigt underlag för beslut när frågan återkommer till riksdagen i höst. Innan jag kommenterar några reservationer, så vill jag från centerns sida uttrycka vår tillfredsställelse över att det är ett i sak enigt utskott som står bakom nu föreslagna åtgärder för att lösa de så viktiga investeringsfrågorna vad gäller generella investeringsregler och investeringar på grund av mynaighetsbeslut. Utskottet har, förutom vad som anförts i propositionen om utredning av generella investeringsregler, som sin mening uttalat att frågan om en förstärkning av arrendators ställning vid investeringar på grund av myndighets beslut bör utredas ytterligare. Därmed bör, enligt utskottets mening, prövas i vilka situationer och i vilken omfattning det framstår som befogat att jordägaren investerar också i anläggningar som är undantagna arrendators underhållsskyldighet. Detta överensstämmer också med vad som anförts i bl.a. centermotionen 2787. Till denna del av betänkandet finns en moderat reservation, reservation 1, som dock i sak går på utskottets linje, men utan tillkännagivande till regeringen. Så till övriga reservationer. Vad gäller täckdikning vill en utskottsmajoritet bestående av socialdemokrater och vpk att kraven i deras i motioner 2782 och 2786 på förnyelse av täckdikning skall införas i en lagstadgad för jordägaren tvingande regel. Detta går centerpartiet och moderaterna emot i reservation 2. Vi finner det dock givetvis angeläget att befintliga täckdikningar underhålles och att de vid behov förnyas. Ett bifall till motionärernas yrkande innebär emellertid, att jordägaren även skall svara för omtäckdikning på område som är undantaget arrendators underhållsskyldighet. Detta anser vi reservanter vara ett alltför långt gående åläggande för jordägaren. Båda parter kan ha ett legitimt intresse av att vilja undanta en anläggning från arrendators underhållsskyldighet. Reservation 3, som är en centerreservation, gäller gränsdragningen mellan gårdsarrende och sidoarrende. I vår motion 2787 konstaterar vi, att arrendelagstiftningens rättighetsregler helt naturligt är mer omfattande för gårdsarrendatorer än för sidoarrendatorer. Detta gäller exempelvis besittningsskyddet. Det finns emellertid sidoarrenden som i mycket liknar gårdsarrenden. Det kan exempelvis gälla ett dödsbo som övertagit en avliden gårdsarrendators arrendeavtal. Även om besittningsskyddet för dödsbo nyligen förstärkts kvarstår flera problem när det gäller upplåtelser till dödsbo såväl som upplåtelser till andra juridiska personer såsom handelsbolag, aktiebolag och ideella föreningar. Vi anser därför att starka skäl talar för att frågan om gränsdragningen mellan gårdsarrende och sidoarrende bör bli föremål för översyn. Den moderata reservationen 4 gällande överlåtelse av arrenderätten är något märklig så till vida att moderaterna i sin egen motion 2788 inte med ett ord berört frågan om överlåtelse av arrenderätten.

Men det skall observeras att kommittémajoritetens ställningstagande i denna del grundar sig på bl.a. dess förslag till en mera långtgående lagstadgad rätt till ersättning för investeringar än vad som nu föreslås i propositionen. Av den anledningen anser vi att det inte finns bärande skäl att gå emot det förslag som reservanten i kommittén, centerpartisten Thorsten Larsson, har framfört i sin reservation till betänkandet och som i princip legat till grund för propositionen i denna del samt för vårt ställningstagande i utskottet. Beträffande remissinstansernas yttrande över arrendelagskommitténs betänkande anser vi det inte riktigt att — som reservanterna påstår — flertalet varit negativa till tanken på här aktuell överlåtelserätt. Ungefär hälften av det tjugotal remissinstanser som yttrat sig har antingen tillstyrkt reservationens förslag, tillstyrkt med vissa förbehåll eller ansett att frågan behövde ytterligare beredas i departementet. De instanser som har gått på kommitté majoritetens linje har i huvudsak ansett att det saknas skäl att utvidga överlåtelserätten, eftersom det inte är vanligt att en jordägare vägrar samtycke till överlåtelse inom familjen. Till detta har reservanten Thorsten Larsson anfört: ”Likväl finns det en risk för att jordägaren motsätter sig en överlåtelse utan bärande skäl, vilket kan leda till socialt stötande resultat. Jag anser därför att arrendatorn bör få rätt att utan jordägarens samtycke överlåta ett jordbruksarrende till make, barn, syskon eller syskonbarn, om arrendenämnden har lämnat tillstånd därtill.” Kretsen för överlåtelse har i propositionen begränsats till make och avkomling, vilket överensstämmer med reglerna i jordförvärvslagen. Detta anser vi vara logiskt riktigt. Även om överlåtelser av det slag det här gäller i de allra flesta fall sker med jordägarens samtycke, gäller det här att skydda en minoritet av arrendatorer med den nu föreslagna lagstadgade överlåtelserätten. Detta anser jag vara en vällovlig gärning. Några remissinstanser har menat att överlåtelserätten kan hindra eller försvåra jordbrukets rationalisering. Detta argument är inte hållbart, eftersom det i lagtexten klart sägs ut att arrendatorn får överlåta arrenderätten ”om den avser ett utvecklat eller utvecklingsbart lantbruksföretag”.

För centerns del har vi varit angelägna att göra en nyanserad avvägning mellan parternas intressen. I reservation nr 5, som gäller övergångsbestämmelserna och som är gemensam för centern och moderaterna, gör vi reservanter ett principiellt ställningstagande mot retroaktiv verkan av nya civilrättsliga regler. I centermotionen 2787 har vi åberopat vad lagutskottet anförde i sitt betänkande 1978/79:23 när det gällde ett då aktuellt lagstiftningsärende: ”— — — det är en allmän princip att nya civilrättsliga regler inte skall ges retroaktiv verkan om inte starka skäl talar för annat.

I detta sammanhang kan som jämförelse framhållas att den i propositionen föreslagna lagändringen beträffande ny täckdikning skall gälla först sedan avtalet förlängts i enlighet med vad jag tidigare nämnde. Av principiella skäl bör enligt vår mening detsamma gälla också för bestämmelserna om överlåtelserätt, särskilt som införande av överlåtelserätt ändrar förutsättningarna för gällande arrendeavtal. Herr talman!